Värderade talman! Som svar på Larz Johanssons fråga om folkpartiet liberalernas inställning till ettårs eller treårsbudget kan jag svara precis som det står i det särskilda yttrandet, att det saknas tillräckligt underlag i propositionen. Det kan man väl förstå, eftersom propositionen inte alls innehåller någon treårsbudget. Därför fanns det naturligtvis inget sådant underlag, men det kanske vi kan få så småningom. Att nu binda sig vid samma belopp tycker jag inte är nödvändigt. Det kan bli både mer och mindre. Att säga att vi måste acceptera exakt det belopp som Larz Johansson hänvisar till innebär ju att lägga locket på. Ingen regering kan ju ge några löften om vad som skall hända varje år framöver. Det tror jag att folkbildningens organisationer väl inser.

Värderade talman! Larz Johansson gör naturligtvis vilka tolkningar han vill av det här. Själv hänvisar jag till vårt särskilda yttrande. Självfallet stöder vi innehållet i betänkandet. Annars hade vi ju avgivit en reservation. Ett särskilt yttrande innebär att vi står bakom utskottets beslut men att vi har avgivit en förklaring. Jag förstår inte varför Larz Johansson tar upp en hätsk debatt om detta. Låt oss i stället tillsammans arbeta för en stark ställning för folkbildningen i framtiden. Det tycker jag är en mer stimulerande uppgift än att i detta läge fundera över vad vi möjligen kan mena när vi yrkar bifall till hemställan i betänkandet i samma delar som Larz Johansson gör.
Herr talman! Detta är ingen hätsk debatt, och jag har inte heller gjort något hätskt angrepp. Jag försökte bringa klarhet i vad som egentligen gäller. Jag tycker inte att Carl-Johan Wilson skall spela upprörd. Han känner väl till förutsättningarna under vilka studieförbunden och folkhögskolorna har gått in i arbetet. Han känner också väl till att de förespeglades en treårig budgetperiod. Nu har vi i utskottet sett till att de får det. Då tycker jag det är högst anmärkningsvärt att man i ett särskilt yttrande säger att det bara gäller i princip. Vad avser pengarna gäller det inte.

Herr talman! Vilka korta kurser på vilka folkhögskolor är onödig uppdragsutbildning, Ulf Melin? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta. Jag är inte så väl insatt i Medborgarskolans verksamhet, men jag känner till en hel del om de andra studieförbunden. Jag vet att det inom dessa sker en kontinuerlig intern diskussion om kursutbudet och kursverksamheten. Jag tror att man åtminstone på de allra flesta håll är fullt kompetent att själv avgöra vilka kurser man skall hålla. När det gäller folkhögskolorna pågår det ständigt sådana diskussioner. Det jag sagt om er uppfattning beträffande betyg i studiecirklar har jag hämtat ur er reservation. Slutligen vill jag säga att jag inte delar moderata samlingspartiets uppfattning att landstingen enbart skall ägna sig åt sjukvård. Jag tycker tvärtom att både den kultur och utbildningsverksamhet som landstingen står för är omistlig och ovärderlig. Landstingen är inte alls dåliga på att sköta folkhögskoleverksamheten, utan de är tvärtom mycket bra på att vara huvudmän för folkhögskolor. De lärare och elever som deltar i verksamheten på landstingsfolkhögskolorna bidrar till att göra detta till en mycket bra verksamhet. Om Ulf Melin framhärdar på den här punkten skulle jag vilja få veta vilka landstingsfolkhögskolor det är som är dåliga.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att för folkbildningen är det ett stort och ett historiskt beslut som riksdagen förhoppningsvis kommer att fatta. Beslutet innebär att den statliga detaljregleringen upphör och att folkbildningen ges förtroendet att styra sig själv. Samtidigt betonas mycket tydligt den fria och frivilliga folkbildningens betydelse och särart. Det slås fast att folkbildningen främjar demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling. Vidare fastslås att folkbildningens form och arbetssätt tydligt skall skilja sig från den av samhället bedrivna utbildningen. Folkbildningens styrka är dess förmåga att skapa engagemang och motivation i studiearbetet. Den har en demokratisk arbetsform och bildningssyn som kommer att vara en ovärderlig tillgång även i framtiden. Det är därför ganska självklart att folkbildningspropositionen tagits emot mycket positivt. Efter de justeringar som gjorts, främst vad gäller treårsbudgeteringen, har det nästan inte hörts några invändningar, med undantag för några kollegor i utskottet. Så när som på moderaternas stora ekonomiska nedskärningar och folkpartiets invändningar mot att ange grunder för fördelningen av statsbidragen, finns det inte heller i reservationerna några betydande invändningar. Det förhållandet att det finns hela 21 reservationer tyder mer på en del partiers bristande sinne för proportioner och på en vilja att ta fram pekpinnen för att styra och ställa i detaljer här ifrån riksdagen. Den här debatten skall naturligtvis främst handla om folkbildningen i framtiden. Men en dag som denna tycker jag ändå att det finns anledning att erinra om vad folkhögskolorna och studieförbunden har betytt både för den enskilde och för samhället. Sen svenska folkbildningen startade i ett fattigt och ofritt samhälle, och den medverkade till att detta samhälle kunde utvecklas till vårt fria välfärdssamhälle. Då behövdes kunskaper hos de många för att de skulle kunna befria sig från armodet och för att demokratin skulle bli verklig. Kampen gällde emellertid inte blott bröd och rösträtt för den fattige, utan som Rickard Sandler skrev: ''Framför allt skall hela hans personlighet växa sig stark och skön.'' Det finns i dag också anledning att erinra om många människors stora engagemang och all idealitet som burit upp folkbildningen genom åren. Folkbildningen har betytt mycket för toleransen och öppenheten i vårt samhälle. Folkbildning motverkar enfald och stimulerar mångfald. De som inte tycker att folkbildning är något viktigt har nog inte upplevt dess skaparkraft och gemenskap. De har nog aldrig upplevt kunskapstörsten i en samhälls eller språkcirkel eller spelglädjen i en musik eller amatörteatergrupp. De har nog aldrig upplevt vad en kurs vid folkhögskolan kan betyda för dem som fick en mycket kort utbildning i sin ungdom. Det är också viktigt att det slås fast att behovet av folkbildning inte minskar när utbildningsnivån höjs i samhället. Behoven ökar snarare i en tid som vår, då utvecklingen går så svindlande fort och då vi allt mer blir en del av en internationell gemenskap. Det är därför bra att Göran Persson skriver att behovet av vuxenutbildning ''aldrig kan helt elimineras genom förbättringar av ungdomsutbildningen eller den av samhället drivna vuxenutbildningen''. Insikten om detta fanns tidigt, bl.a. inom socialdemokratin. Oskar Olsson som var folkbildare och riksdagsman i 35 år, skrev redan 1911: ''Hur goda skolorna än blir, och hur långt skoltiden än utsträckes blir man dock aldrig färdig med sin bildning i dem.'' Den reformering som nu genomförs av både komvux och folkbildningen innebär att vi kan erbjuda de vuxna mycket goda möjligheter till kunskap och bildning. Av historien kan vi också lära att folkbildning alltid har betytt mest för dem som har låga inkomster, som fått en kort utbildning och har liten tillgång till andra stimulerande kulturupplevelser. Av den anledning har intresset för att satsa på folkbildning både i historisk tid och nu kunnat utläsas på den politiska höger -- vänsterskalan. Partier med stark förankring bland välutbildade och välbeställda har visat och visar minst intresse för folkbildningen. Partier med stark förankring bland arbetare och småbönder har visat och visar störst intresse för folkbildningen. Debatten om gymnasieskolan tidigare i dag var enligt min uppfattning präglad av samma värderingar. Partier till höger ser inte behovet av allmän bildning för dem som skall ha de klassiska arbetaryrkena som något viktigt. För de välbeställda har folkbildningen genom åren också upplevts som ett hot. Det har den gjort därför att folkbildningen alltid varit en så utomordentligt stark drivkraft i arbetet för jämlikhet. Fortfarande tycks det vara så att främst moderaterna ser folkbildningen som ett hinder för sina strävanden. Fortfarande tycks det också vara så att moderaterna ser tillgång till rika kulturupplevelser och bildning som ett privilegium som skall förbehållas de välbeställda. Moderaterna vill nämligen anslå över ett par hundra miljoner mindre till folkbildningen. Lägger vi till detta nedskärningarna för central kursverksamhet, komvux och vuxenstudiestöd blir nedskärningarna ungefär en halv miljard. Jag tycker ändå inte att detta är det värsta. Det värsta är att moderaterna vill att de mindre resurser som ändå skall anslås också skall räcka till väldigt mycket annat än kultur och folkbildning. Dessutom finns många exempel på att högeralliansen riktar stora besparingar mot folkbildningen på det kommunala planet. I Stockholm förelsår moderaterna och folkpartiet att anslagen skall minskas med över en tredjedel. Vad säger Carl-Johan Wilson om en sådan nedrustning av folkbildningen? Vad säger han om en sådan anpassning till moderaternas politik? Folkpartiet och av någon obegriplig anledning även miljöpartiet vill att riksdagen avslår regeringens förslag vad gäller prioritering men med andra motiv än moderaterna. Regeringen föresår: ''Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras varvid invandrare särskilt skall uppmärksammas. Handikappade utgör en annan viktig målgrupp.'' Mot detta ställerfolkpartiet och miljöpartiet en reservation där man skriver följande: ''Regeringens krav på prioritering av målgrupper och undervisningsämnen står i strid med de principiella utgångspunkterna.'' Jag kan till nöds förstå att folkpartiets uppgående i högeralliansen innebär att intresset för kortutbildade arbetare försvunnit. Men när man går emot positiva skrivningar om att invandrare och handikappade skall prioriteras undrar jag om hela folkpartiet har försvunnit. I dag betyder folkbildningen väldigt mycket just för människor med funktionshinder. Den betyder mycket för att de skall få del av ett rikt bildningsoch kulturutbud men också för att riva ner mycket av de fördomar som lever kvar. Jag vill också peka på att utskottets skrivning på s. 24 i betänkandet angående de medel som beräknats för teckentolkutbildning avser hela beloppet på den gamla anslagsposten Vi vet också att folkbildningen betyder väldigt mycket i jämställdhetsarbetet. Under lång tid har också fler kvinnor än män deltagit i folkbildning. Jag vill också peka på att inte någon av de 21 reservationerna är gemensam för de borgerliga partierna. Det är naturligtvis glädjande att centerpartiet avvisat lockropen från högeralliansen. Jag skulle ändå vilja säga följande till centern och vänsterpartiet. I detta ärende är vi ju överens i allt väsentligt. Det hade enligt min mening varit bättre för folkbildningens bästa om ni avstått från de sju nästan betydelselösa reservationer ni fogat till betänkandet. Då hade vi som ställer upp för folkbildningen kunnat stå eniga mot högeralliansen. Göran Persson skriver i propositionen: ''Jag förutsätter således att kommuner och landsting även i fortsättningen skall ta ett ansvar för finansieringen av folkbildningen.'' Här har också centern väckt en motion. Jag skulle därför vilja påminna om att det inte bara är högeralliansen som är njugg mot folkbildningen. Larz Johanssons eleganta formuleringar kan inte skyla över hur det ser ut ute i centerledda kommuner. I exempelvis Älvsborgs län anslår min socialdemokratiskt ledda hemkommun 139 kr. per invånare till folkbildningen. I Marianne Anderssons i Vårgårda hemkommun anslås knappt en fjärdedel så mycket, eller 32 kr. per invånare, vilket man inom parentes sagt planerar att sänka till Jag skulle också vilja fråga Larz Johansson hur han tror att det går om det blir en borgerlig majoritet efter valet. Jag lyssnade med mycket stort intresse till den tidigare debatten mellan centern och folkpartiet kring vad man menade med att ha ställt upp för treårsbudgetering. Min fråga till Larz Johansson är: Tror Larz Johansson ett enda ögonblick på att dagens satsningar på folkbildningen kommer att bibehållas med en moderatledd regering? Till sist skulle jag vilja säga, att i och med detta betänkande avslutar utbildningsutskottet sitt arbete med folkbildningen. Det har varit trevligt, men nu önskar vi kulturutskottet lycka till med detta arbete. Herr talman! Med detta instämmer jag i propositionen i dess helhet och yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Först vill jag säga till Melin att när han säger att jag låter som på ett förstamajmöte visar det bara att han aldrig har varit på ett förstamajmöte. Sedan vill jag säga att jag faktiskt har svårt att ta Melin på allvar när han låter engagerad för vuxenutbildningen och folkbildningen. Man tar bort en halv miljard och så säger man: Vi tycker att det här är jättebra och jätteviktigt. Den som säger så är det svårt att ta på allvar. När Ulf Melin gick in på en rad sakfrågor bekräftade han vad jag sade i mitt inlägg. Det är förfärligt vad med pekpinnar man vill ha och vad mycket detaljer man vill bestämma. När det gäller hur kurserna på folkhögskolorna skall var organiserade är skillnaden att vi har det förtroendet för folkhögskolorna att vi tror att de kommer att ha en verksamhet som är bra utan att ha precis den här längden fastställd på de allmänna kurserna. Sedan vill jag säga till Carl-Johan Wilson att om det finns en majoritetstext i utskottet och någon finner anledning att skriva en reservation, går vederbörande emot den text som finns i majoritetsskrivningen. Det innebär i det här fallet att reservanterna går emot texten om prioritering av invandrare och handikappade. Jag har inte i och för sig ifrågasatt att Carl-Johan Wilson menar att den verksamheten ändå kan klaras, men jag tror att det är viktigt att det kraftfullt betonas att de resurser som folkbildningen har i första hand skall komma just de svagaste i samhället till del. Därför är den skrivningen, som folkpartiet tyvärr har reserverat sig emot, viktig.
Herr talman! En mycket kort replik till Ingvar Ingvar Johnsson för resonemanget att jag inte inser vikten av att ha en bra folkbildning därför att vi har föreslagit att man skulle dra 240 milj.kr. från folkbildningsanslaget, som ligger pål 2,1 miljarder kronor. Det är faktiskt inte länge sedan socialdemokraterna föreslog att man skulle dra 300 miljoner från anslaget för hemspråk, som i dag har debatterats ganska mycket. Min slutsats är då att socialdemokraterna inte är ett skvatt intresserade av hemspråk. Vi har tidigare i dag diskuterat gymnasieskolan, där det i propositionen egentligen föreslagits att man skulle dra en miljard av anslagen till gymnasieskolan. Min slutsats är då att socialdemokraterna inte är ett skvatt intresserade av gymnasieskolan.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det inte rörde sig om ''bara'' de här 240 miljonerna utan att det fanns mycket pengar också på andra anslag. Om man dessutom tittar på skrivningarna finner man att moderaterna talar om att folkbildningsanslaget också skall få användas till kompetensgivande utbildning. Det kanske låter bra, men sanningen är ju att man då till det tar resurser som annars skulle användas till det som vi betraktar som klassisk folkbildning och kurserverksamhet. Därför minskar resurserna på just de områdena mycket mer än vad Ulf Melin vill erkänna.

Herr talman! Vi har i utskottet avvägt för och nackdelar med de olika alternativ som diskuterades. Jag vill med detta bara yrka avslag på återförvisningsyrkandet.

Herr talman! Fram till år 1952, med andra ord rätt nära i tiden, levde den kommunala självstyrelsen. Bygdens frågor beslöts av bygdens egna beslutsfattare. Det var nära mellan väljare och valda. Kommunerna var många och små. Frågorna var inte så stora och därmed inte så komplexa. I de flesta gårdar var far eller mor, oftast far, förtroendevald. Besluten formades i människors vardag. I en period på nära 90 år, från 1860, hade självstyrelsen i huvudsak haft samma struktur i drygt 2 500 kommuner. När självstyrelsen levde som starkast hade 225 000 svenskar ett kommunalt förtroendeuppdrag. Men småskaligheten och de decentraliserade besluten passade inte in i den politiska ideologiens nya favoritord, planhushållningen. Denna den radikala politikens hydra, som åstadkommit så mycken skada här och i andra länder och som predikade centralismens och det politikerstyrda samhället och som satte den politiska rationaliteten framför allt annat användes som argument för de närmaste årtiondenas totala förändring av svenskt samhällsarbete på lokal nivå. förtroendevalda blev 40 000. I politikerföraktets år talar man nu mycket om hur olyckliga dessa beslut var. Jag hör t.ex. den socialdemokratiske fritänkaren Vidar Andersson starkt kritisera kommunreformerna och hör hur han i dem ser huvudförklaringen till politikerföraktet och det egna partiets problem. Tänk om någon av tvångssammanläggningarnas socialdemokrater förstått vilket orimligt beslut man fattade och hur allvarligt man skadade den lokala självstyrelsen. Herr talman! Den här bakgrunden är nödvändig och viktig för att förstå en del av tankegångarna bakom den nya kommunallagen. Vi har en situation som inte är bra och där lagen får tas till hjälp för att reglera brister i t.ex. insyn och medinflytande. Rimligen kommer vi de närmaste åren få se fler kommuner som bryter upp indelningstvånget och återgår till en situation som liknar den gamla. Planhushållningen, denna socialismens politiska teknik, är stendöd som rättesnöre för samhällsarbete. Nu efterlyses mycket av det som präglade det gamla samhället, en ny syn på medmänsklighet och mänsklig samverkan, en ny syn på etik och humanism. De goda krafternas partier, de som förhoppningsvis får ta över ansvaret för Sverige i höst har här ett mcyket stort ansvar. Samhällsbeslut fattas i Sverige på fyra lagreglerade nivåer: kyrkofullmäktige, kommunfullmäktige, landsting, riksdag. Jag som har förmånen av erfarenheter av arbete i alla fyra nivåerna ser också den angivna ordning som den naturliga på grund av egna personliga preferenser men också därför att de fyra nivåernas förtroendemannavolym kommer i denna ordning, med kyrkan och kommunfullmäktige som de i särklass bredaste och största. I två omgångar har lagstiftaren försökt hjälpa upp bristerna i den kommunala demokratin och reparera det som går att reparera av de okänsligt genomförda kommunsammanläggningarna. 1970-talet såg två stora kommunaldemokratiska utredningar analysera problemen och lägga fram förslag. Den första av dem gav också bakgrund och underlag till 1977 års kommunallag. Eftersom jag personligen deltog som mitt partis ledamot i bägge dessa utredningar, 1970--1982, vet jag vilken samstämmighet det fanns i behoven av åtgärder även om förslagen följde de traditionella politiska strukturerna. Nu 14 år senare omprövar vi 1977 års kommunallag. Bred enighet -- det är viktigt att understryka -- har präglat beredningsarbetet, där insyn och inflytande för medborgarna varit en bärande princip, liksom hur man kan förändra och förbättra de förtroendevaldas arbetsvillkor och hur demokratisk kontroll och demokratiska principer skall kunna tillämpas på den alltmer omfattande och allt viktigare del av den kommunala verksamheten som bedrivs i bolags och stiftelseform. Den frihet i hanteringen av verksamheten som bl.a. präglat det senaste årtiondets förändringar av statsbidragen till kommunerna får också många viktiga uttryck i lagförslaget. Men just på den här punkten har vi moderater tillsammans med folkpartiet liberalerna en rad reservationer, alla syftande till att motverka kommunala monopol eller begränsning av medborgarnas insyn. Huvudfrågan är egentligen hur den kommunala självstyrelsens förtroendevalda skall vara kapabla att möta 1990-talets ekonomisk-politiska problem. De som kritiserar politikerna buntar ofta ihop oss och ger oss kollektivt ansvar för påstådda fel och brister. Kritiken drabbar kollektivt t.ex. de 10 000 tals beslutsfattarna i kommunernas och landstingens verksamhet. Kritiken och de ofta bristfälliga arbetsmöjligheterna riskerar rekryteringen. De som vore bäst och lämpligast tackar ofta nej. Jag brukar beskriva politikerrollen som tre krav: Jag skall kunna ha tid och ork att sätta mig in i beslutsunderlaget, jag skall ha kunskaper nog att begripa vad jag läser, och -- vilket är det viktigaste -- kunna värdera det jag läser, värdera om det stämmer med min bygds och mitt partis behov och önskemål. Alla tre kraven är viktiga, men viktigast att jag tillåts värdera besluten. Kring frågeställningen om de förtroendevaldas arbetsvillkor och arbetsförutsättningar finns fortfarande oerhört mycket att göra, och många problem står olösta även sedan den nya kommunallagen börjat gälla. Som jag ser det är det för att ge de lokala besluten dess bästa förutsättningar, dess bästa beslutsmiljö, som en ny kommunallag skall antas. Debatten om den offentliga sektorn och dess brister i effektivitet, dess för höga kostnader, och dess oförmåga att på ett smidigt sätt tillgodose människors behov av vård och service hör också hit. I Sverige med världens högsta skattetryck har vi samtidigt problem med finansieringen av alla de samhällsområden som dessa höga skatter skall täcka. Skolan saknar pengar, liksom äldrevård, sjukvård, barnomsorg etc. Alldeles klart kommer en debatt när sådant händer. Att kommuner och landsting, som den offentliga sektorns viktigaste instrument, därvid får uppmärksamhet är självklart. Kritikerna frågar sig om kommunerna arbetar fel, om de har för dyr administration, för tröga beslutsformer, för litet kostnadsmedvetande -- och om de arbetar med saker som andra är duktigare på. Debatten om alternativ och förnyelse och debatten om kooperativ och privatisering hör hemma här i kommunallagsdebatten. Jag noterar två tidningsartiklar i dag i Svenska som jag är glad följer debatten här i dag -- resp. den socialdemokratiske politikern och forskaren Agne Gustafsson diskuterar dessa ting. Jag skulle vilja säga till kammaren om bägge: Läs och begrunda bägge artiklarna! De visar att de beslut vi kommer att fatta kring ny kommunallag bygger på en debatt som förvisso inte tar slut nu utan kommer att fortsätta att pågå. Herr talman! Bristande effektivitet och höga kostnader är orimliga effekter, inte så mycket av gällande lagstiftning, utan av hur den tillämpas. När sjukvårdens kostnader inom landstingen ökar samtidigt som antalet vårdplatser inte ökar och antalet vårdtimmar inte ökar, då är det grundläggande strukturella fel. Låt oss alltså skilja på det formella och det reella. Lagen, som vi snart skall anta, är bara ett instrument. Det är politikernas förmåga och politikernas omdöme som blir helt avgörande när det skall bedömas om denna nya kommunalag blev bättre än den gamla. Så här inledningsvis vill jag med eftertryck yrka bifall till de huvuddelar av konstitutionsutskottets betänkande om ny kommunallag som vi är eniga om. De innehåller viktiga och angelägna förändringar där så varit önskvärt och behåller viktiga, väl fungerande moment från tidigare kommunallagar. Men det finns skiljaktigheter. Jag tar dem i den ordning de markeras i reservationerna. De tre borgerliga partierna -- moderaterna, folkpartiet och centerpartiet -- som alla ser positivt på delning av kommuner, önskar att samma positiva attityd skall prägla regeringens hantering av önskemål om indelningsändring, innebärande att en indelningsändring som önskas av kommuninvånarna också bifalls av regeringen. Exemplet Lekeberga förskräcker. Jag ser gärna en kommentar från civilministern i denna fråga, under denna debatt. Kommunsammanläggningarna -- för att gå till en annan reservation -- utraderade stadsbegreppet. En närmast obegriplig okänslighet. Flera kommuner har nu självmant valt att kalla sig stad, det gäller bl.a. Stockholm, men lagstiftningen behåller kommunbegreppet i rättsligt sammanhang. Moderaterna och folkpartiet liberalerna vill ge stadsbegreppet samma rättsliga ställning. Moderata samlingspartiet och centerpartiet vill öppna möjligheter för kommunerna att utge vårdnadsersättning, ett för oss som önskar öka valfriheten i barnomsorgen och flytta besluten från samhället till föräldrarna självklart krav. Moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna har två viktiga reservationer, som handlar om stor tveksamhet till kommunernas näringsverksamhet och att sådan endast skall bedrivas när och om det är nödvändigt av serviceskäl och att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare inte skall få lämnas. Moderaterna vill begränsa den offentliga sektorns företagsamhet till kommunerna och därmed hindra landstingen att bedriva sådan. I förslagen till ny kommunallag öppnas möjlighet för kommunfullmäktige att delegera beslut om avgifter och taxor till viss kommunal nämnd. Vi moderater är starkt tveksamma till detta och anser att sådana beslut, liksom hittills, skall fattas av fullmäktige. Här föreligger en principfråga. Skall i det representativet principiellt viktiga beslut som taxor och avgifter fattas av fullmäktige eller av någon annan efter fullmäktiges delegering? Jag kan respektera olika åsikter, men jag vill gärna ha en debatt på denna punkt. Moderata samlingspartiet menar, efter att ha analyserat problemet, att det är nödvändigt och viktigt att fullmäktige som huvudorgan i den representativa demokratin också förbehålls rätten till att fatta sådana beslut. Sedan några år pågår en försöksverksamhet med närvarorätt för fackliga företrädare. Erfarenheterna visar att detta varit en demokratisk tveksam, för att inte säga demokratiskt oacceptabel konstruktion, som därtill varit administrativt tungrodd och mycket kostsam. De tre borgerliga partierna har i en principiellt viktig reservation framfört den bestämda uppfattningen att facklig representation i kommunala nämnder inte bör få fortsätta. I en annan reservation, som stöds av de borgerliga partierna och miljöpartiet, önskas tydligare regler för kommunala folkomröstningar, bl.a. den viktiga frågan om förfaranderegler. Som sista reservation jag tänker kommentera vill jag nämna att samma fyra partier vill ha möjlighet för kommuner att besluta om att ha öppna sammanträden i styrelser, nämnder och utskott. På denna sista punkt skulle vi kunna ha en många timmar lång debatt. Det är litet av kärnan i den nya kommunallagen. Hur långt vill vi gå för att ge insyn för de medborgare som berörs av den nya kommunallagens beslut? Till slut och sammanfattningsvis, herr talman: Var och en av dessa punkter vore värda en längre analys. Jag uttalar mitt stöd för var och en av de motioner moderata samlingspartiet ingivit, men nöjer mig nu med att yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Vid detta riksmöte har flera stora lagstiftningsärenden behandlats. I dag är det dags för ett till, den nya kommunallagen. Dess mycket stora betydelse ligger framför allt i att den reglerar och sätter ramar för den lokala självstyrelsen, som är medborgarnas möjligheteter att ta del av samhällsbyggandet, medborgarnas möjligheter att själva forma sin närmiljö. Det är just detta demokratikomplex, som så många länder i Öst och Centraleuropa nu arbetar frenetiskt med att förverkliga i sina länder. Utvecklingen i de svenska kommunerna har gått ganska snabbt när det gäller vissa områden. Det gäller kraven om att delegera och ge tjänstemännen mer att säga till om och det gäller organisationen av kommunernas verksamhet. Först kom kraven på en friare nämndorganisation som ett sätt att öka effektiviteten. Det första kravet möttes genom att kommunerna gavs möjlighet att inrätta lokala organ. Effektiviteten, trodde man i många kommuner, skulle lösas genom en omfattande bolagisering av kommunernas verksamhet. Efter 15 år har utvecklingen gjort den gamla kommunallagen passé på flera punkter och en modernisering är nödvändig. Emellertid är det angeläget att nya regler inte begränsar medborgarnas insyn och rätt och möjlighet att påverka. På flera områden har folkpartiet liberalernas krav sedan många år blivit tillgodosedda. Det gäller frågan om fri nämndorganisation, det gäller en mer skärpt syn på hanteringen av medborgarnas insyn och kontrollen av de kommunala bolagen -- även om utskottet inte kunde samla sig till att fullt ut tillfredsställa våra krav. Herr talman! Det här är ett omfattande område där vi haft synpunkter på många punkter. Jag kommer emellertid att begränsa mitt anförande till några principiella områden och låta våra reservationer i övrigt tala för sig själva. Det är framför allt i synen på vad kommunerna skall syssla med, som vi liberaler skiljer oss från majoriteten. Jag skall först ta upp frågan om kommunernas möjlighet att bedriva näringsverksamhet. Lagtexten har fått en positiv utformning, dvs. man skriver att kommunerna får bedriva näringsverksamhet när vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är klart att här kommer att uppstå ett stort antal gränsfall, som alltid kan försvaras i de kommuner där man tror att olika verksamheter blir mer effektiva om det är kommunerna som driver dem. För folkpartiet liberalerna är det viktigt att stryka under, att huvudregeln skall vara att kommunerna inte skall driva näringsverksamhet annat än i mycket speciella undantagsfall. Vi har därför reserverat oss på denna punkt för en annan och negativ formulering av paragrafen. Kommunerna skall inte konkurrera med näringslivet. Det har de uppenbarligen inte kompetens till och det är heller inte deras uppgift. Varför skall kommunen i Tranås konkurrera ut de privata solarierna? Varför skall landstingsägda tvätterier tvinga enskilda sådana ut från marknaden? Varför skall kommunerna över huvud taget syssla med möbelsnickerier, budverksamhet och auktionsverk, när det finns så många oerhört angelägna områden som redan nu fungerar illa och har svårt att få resurser? Jag tänker på barnomsorg, äldreomsorg, vård och omsorg i övrigt och hela den grundläggande utbildningen för barn och ungdomar, som ju är kommunens ansvar. Härmed kommer jag också in på frågan om medborgarnas rätt till insyn och kontroll av de kommunala bolagen. Under en lång period har bolagiseringen betytt att stora områden av kommunernas verksamhet undandragits offentligheten. När kommunallagskommittén under sitt utredningsarbete intervjuade vissa kommunalråd om detta område, så fick vi t.o.m. svaret att man bolagiserade för att kunna syssla med sådant som medborgarna inte skulle lägga sig i! Jag vill återigen stryka under, att folkpartiet liberalerna anser att huvudregeln skall vara, att kommunal verksamhet skall ske i nämnd och styrelseform. Har man ändå bolag, skall de åtminstone vara helt öppna för medborgarnas insyn och kontroll. Det är medborgarnas skattemedel det är fråga om. Styrelserna är tillsatta politiskt och det är skattebetalarna som tar den ekonomiska risken. Det är därför vi drivit kravet på offentlighet så hårt. Det kravet har gällt att både bolag som kommunerna äger till 100 % och de där kommunen är delägare skall lyda under offentlighetsprincipen. Propositionen var ju helt otillfredsställande i detta avseende. Där föreslogs att varje kommun själv skulle få bestämma vilken grad av offentlighet som skulle råda för det just då aktuella bolaget. Vi liberaler ansåg det helt otänkbart att helt skilda förhållanden på detta område skulle komma att gälla både i olika kommuner och i olika bolag i samma kommun. Glädjande nog ansåg lagrådet detsamma och anslöt sig till vår uppfattning. Tyvärr har inte utskottet följt lagrådet fullt ut och också låtit de delägda bolagen omfattas av offentlighetsprincipen, vilket vi beklagar. För vår del är det angeläget att framhålla att den som samarbetar med en kommun i bolagsform skall veta att det i detta samarbete råder full insyn. Accepterar man inte det förhållandet, skall man inte heller ingå i sådana samarbeten. Jag har tidigare framhållit att huvudregeln skall vara att kommunal verksamhet skall bedrivas i nämndform. Syftet med detta är att de demokratiska spelreglerna skall skyddas, och ett annat skäl är att det kommunala bolaget är en hybrid som leds av icke-proffs, där styrelsen byts vart tredje år och där styrelseledamöterna har dubbla lojaliteter. Undersökningar visar att bolagen ofta är en dålig affär för kommuner och landsting. Orsaken är framför allt att kommunalpolitikern är just kommunalpolitiker -- klok, duktig och ansvarsmedveten som politiker, men definitivt ingen företagare. Inget bolag drivs effektivt om styrelseledamöterna har dubbla lojaliteter. Men så är det i de kommunala bolagen, där styrelseledamöterna sitter på ett politiskt mandat. Enligt aktiebolagslagen skall styrelseledamöterna först och främst främja bolaget, men det är ju faktiskt inte säkert att detta i alla stycken bäst gagnar kommuninvånarna, vilka gett ledamöterna mandat att vara förtroendevalda. En vanlig fråga i t.ex. en fastighetsbolagsstyrelse kan vara om ledamoten skall stödja att bolaget skall bygga kommersiella lokaler, vilket är mest lönsamma, eller bostäder, vilket är det som bäst behövs till de 15 000 personer som står i kommunens bostadskö. Bilden av VD-n som på morgonen ringer sin politiskt valda styrelseordförande för att fråga vad han får göra i dag är ingen fabulerad situation. Detta händer i många kommunala bolag i vårt land, och det är exakt detta sätt att organisera samhället som i grunden raserat Sovjetunionens och de andra öststaternas ekonomi och som de nu försöker göra sig fria ifrån. Slutsatsen måste bli att den verksamhet som anses bäst kunna bedrivas i bolagsform också skall bedrivas av enskilda professionella företagare. Vi har också krävt att fullmäktigeledamöterna skall ges rätt att interpellera ordföranden i styrelsen för de kommunala bolagen. Också denna insynsmöjlighet har utskottets majoritet beslutat förhindra. Det är hög tid att inse vilka risker bolagiseringarna innebär för den politiska demokratin och för takten i reformeringen av den offentliga sektorn. Redan nu omsluter de kommunala bolagen fler miljarder än den reguljära verksamheten. Kommunala bolag hanterar alltså stora mängder skattemedel och gemensamma tillgångar i kommuner och landsting. Förutom vad jag framhållit tidigare finns det ytterligare en stor nackdel med bolagsformen för den kommunala verksamheten, nämligen att besluten inte kan överklagas av medborgarna. För folkpartiet liberalerna är det självklart att slå vakt om medborgarnas rätt till insyn och kontroll i kommunernas verksamhet. Det får de bäst när verksamheten bedrivs i vanlig nämnd och förvaltningsform. Vi har också tagit upp ett antal demokratifrågor av annat slag, frågor som vi drivit länge men som majoriteten tyvärr inte anser viktiga nog att slå vakt om. De gäller alla olika möjligheter att öka medborgarnas inflytande och demokratiska kontroll. Det innebär krav på förfaranderegler vid kommunala folkomröstningar, möjligheter att ordna öppna nämnd och styrelsesammanträden, en positiv hållning när kommuninnevånarna enats om krav på delning av kommun samt införande av direktval till kommundelsnämnder. Med undantag av kravet på direktval är det i samtliga fall en socialistisk majoritet som avstyrker våra förslag till en förstärkt lokal demokrati. Jag skulle därför vilja fråga socialdemokraterna: Vad är det egentligen ni är rädda för? Varför är det så farligt att utvidga den enskilde medborgarens möjlighet att påverka? Det här resonemanget leder osökt över till de områden där den socialistiska majoriteten vill utvidga möjligheterna att påverka, dvs. kollektiva sammanslutningars rätt till inflytande. De s.k. brukarna skall tillfrågas innan beslut fattas i olika frågor och kan i vissa fall genom veto blockera beslutet i fråga. Dessutom skall facket ges en särställning i förhållande till andra kommunmedborgare. Det här kan inte folkpartiet liberalerna acceptera. För det första är begreppet brukare inte klart definierat, och för det andra är det helt emot demokratiska principer att ge extra tungt inflytande till personer som inte är folkvalda och som heller inte kan ställas till ansvar. I betänkandet gör utskottet inte något som helst försök att definiera vad brukare är för något utan hänvisar bara till pågående beredningsarbete och till betänkanden i frågan. Inte heller i propositionen görs något försök att definiera vad brukare är förutom att man hänvisar till vad som sägs i lagtexten, dvs. ''den som utnyttjar nämndens tjänster''. Detta är ett oerhört vitt begrepp, och jag skulle av socialdemokraterna vilja ha svar på följande frågor: Kan jag som kommunmedborgare kräva att jag skall tillfrågas av den tjänsteman till vilken beslutsfattandet delegerats? Gäller ''brukarinflytandet'' var och en av dem som utnyttjar t.ex. barnomsorgen i kommunen? Räknas varje pensionär som en brukare som skall tillfrågas innan beslut skall fattas i frågor som gäller äldreomsorgen? Frågorna i sig illustrerar mycket tydligt det godtycke som kommer att bli följden av det beslut som föreslås i betänkandet. Herr talman! Under en lång period har det förts en livlig debatt om självkostnadsprincipen, dvs. att kommunens verksamhet inte får gå med vinst och att endast självkostnadspris får tas ut vid erbjudanden om tjänster. Regeringen har valt att inte nu skriva in denna princip i lagen, utan man hänvisar till att ytterligare beredning av frågan behövs. Under tiden skall rådande praxis gälla. Vi liberaler har ansett att detta är en rimlig lösning av framför allt följande skäl. Självkostnadsprincipen i sig ger inte alls några incitament till effektivisering eller rationalisering. Den ger inte alls några garantier för att konsumenterna av kommunala tjänster skall få lägsta möjliga pris. I fråga om ineffektiv, dyr verksamhet med för mycket personal kan man trots detta fortfarande hävda att man bara tar ut ett självkostnadspris. Kostnaderna finns där ju. Att i stället tillämpa ''skälighetsbedömningar'' för att avgöra om en kommunal prissättning är laglig eller ej skulle enligt vår mening kunna ge just sådana incitament till effektivisering som vi saknar i dag. Självkostnadsbedömningar är vidare vanskliga att göra när flera olika kommunala verksamheter -- vissa utsatta för konkurrens, andra inte -- bedrivs i samma bolag eller på annat sätt i en gemensam ekonomisk enhet. En noggrant formulerad skälighetsprincip i kombination med professionell revision av kommunal verksamhet -- med möjlighet att redovisa olika verksamhetsgrenar separat -- skulle enligt vår mening väl kunna uppfylla de mål som självkostnadsprincipen i dag syftar till. På ännu en punkt har regeringen lyssnat till ett krav folkpartiet liberalerna sedan länge framställt. Det gäller kravet på en fri nämndorganisation. Vi anser nämligen att kommunerna själva är de som bäst kan avgöra vilken organisation som bäst tillfredsställer de krav och förutsättningar som finns i den egna kommunen. Det har ju förts en livlig diskussion om huruvida miljö och hälsoskyddsnämndernas verksamhet skulle kunna få berättigat utrymme i en fri nämndorganisation. Vi skriver i vår motion att vi har fullt förtroende för att medvetenheten om och ansvaret för miljöfrågorna är stort i kommunerna och finner också att det i de flesta fall nog kan komma att vara naturligt att ha en särskild nämnd för miljöfrågorna. Emellertid är förhållandena så olika i landets kommuner att det är rimligt att organisationen avgörs av resp. kommun. De farhågor som riktats mot att en nämnd eventuellt skulle kunna komma att utöva tillsyn över sin egen verksamhet hindras däremot effektivt genom 3 kap. 5 §. Utskottet har gjort ett antal tillkännagivanden beträffande frågor som ytterligare behöver kompletteras eller förtydligas. Ett sådant område är frågan om hur lagstiftningen skall ändras för att ge medborgaren ovillkorlig rätt att få ut handlingar enligt det aktuella lagrummet i tryckfrihetsförordningen i fall där bolagets ansvariga vägrar att följa kommunallagen. Ett annat tillkännagivande gäller behovet av en översyn av sekretesslagstiftningen och skyddet för den enskildes integritet i en organisation där verksamheter med olika sekretesskydd förs samman till en nämnd. I annat sammanhang har folkpartiet liberalerna framhållit det angelägna i att precisera vad som är basenhet i den kommunala förvaltningen. Den nya kommunallag som vi fattar beslut om i dag innebär att vi på flera områden decentraliserar besluten och lämnar stort utrymme för kommunerna att söka egna och skräddarsydda lösningar på hur verksamheten skall organiseras. Det innebär med nödvändighet att vi får se en mångfald modeller för hur den kommunala självstyrelsen är organiserad. Vi liberaler tycker att det är bra. Det betyder emellertid inte att ett sådant delegerat beslutsfattande kan lämnas vind för våg. Den nya kommunallagen innebär i hög grad att riksdagen målstyr, ger ramarna för verksamheten i mycket högre grad än tidigare. I alla sammanhang där man diskuterar och analyserar målstyrningen och dess effekter betonar man kraftigt hur oerhört viktigt det är att man ägnar utvärdering och uppföljning utomordentligt stor uppmärksamhet. Det gäller också den nya kommunallagen. Vad vi har att bevaka är framför allt att det demokratiska systemet -- den lokala självstyrelsen, själva kärnan i vår demokrati -- bevaras och förstärks och inte mister sitt reella innehåll. Vad är det om inte detta senare som händer om man, som kommun och landstingsförbundens konsultbolag Sensia föreslår för ett stort antal kommuner, avskaffar alla nämnder utom en, nämligen kommunstyrelsen? Utskottet har dessutom påpekat att detta är helt olagligt med hänvisning till I ett slag skulle man avskaffa så gott som samtliga förtroendeposter och låta tjänstemännen ta över kommunens skötsel. Ur demokratisk synvinkel är detta helt förkastligt och måste bekämpas. Det är inte för att avskaffa de förtroendevalda som konstitutionsutskottet inför en fri nämndorganisation. Tvärtom är den fria nämndorganisationen bl.a. ett sätt att motverka den skada som de stora kommunsammanslagningarna medfört när det gäller att försvaga den lokala självstyrelsen och minska antalet förtroendevalda. På mycket nära håll kan vi bevittna hur människor är villiga att ge sina liv för sin rätt att delta i den demokratiska processen. Det är alldeles uppenbart att demokratin också i vårt land ständigt måste bevakas och försvaras. Det är därför märkligt att en stor majoritet i utskottet inte ansett det behövligt med en parlamentarisk uppföljning och utvärdering av de konsekvenser som den nya kommunallagen för med sig. Herr talman! Folkpartiet liberalerna finns med på ett flertal reservationer som framför allt handlar om att stärka medborgarnas demokratiska inflytande. Av kända skäl tänker jag i detta sammanhang yrka bifall till endast 4, 14 och 49.

Herr talman! Kommunallagen har ibland betraktats som en grundlag. Sett till omfattningen av verksamheten och betydelsen av den kommunala verksamheten när det gäller att ingripa i den enskilda människans liv och leverne och rättigheter och skyldigheter har den större omfattning än de flesta av de lagstiftningskomplex som vi arbetar med i riksdagen. Tyvärr har riksdagsbehandlingen av förslaget till ny kommunallag inte blivit lika grundlig som vid en grundlagsändring. Efter 15 år är det nu dags för riksdagen att anta en ny kommunallag. Konstitutionsutskottet sade vid det förra tillfället år 1976 att det kunde uppstå problem med den kommunala demokratin. Man sade: Den utökade verksamheten som är nödvändig för att tillgodose medlemmarnas krav och önskemål förutsätter ökad planering och en väl fungerande organisation. Detta får som även framhålls i propositionen inte leda till ökat främlingskap hos medborgarna inför den kommunala och landstingskommunala organisationen. Tvärtom förutsätter en sådan utveckling att medborgarna i ökad utsträckning engageras i verksamheten. Arbetet måste präglas av öppenhet och tillgänglighet.'' Vi vet att utvecklingen i vissa fall tyvärr gått i en annan riktning. Konstitutionsutskottet har i det betänkande som nu ligger på riksdagens bord understrukit vikten av den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen har en lång tradition och en stark förankring i vårt land. Grund idén är en styrelse av folket, genom folket och för folket. Detta bekräftas också i regeringsformens uttalande om att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Om den kommunala självstyrelsen inte skall bli av noll och intet värde måste också andra beslut i riksdagen ta hänsyn till den kommunala självstyrelsen, inte minst när det gäller ekonomiska beslut som annars helt kan strypa kommunernas frihet. Samhällets grundval är människors samhörighet med varandra. Samspelet med andra människor skapar jordmån för demokratin. Folkets valda ombud fattar beslut i samspel med folket. Under efterkrigstiden har emellertid antalet kommuner reducerats drastiskt med åtföljande minskning av antalet kommunalt förtroendevalda. Det naturliga nätverk som tidigare fanns i många kommuner mellan förtroendevalda och väljare har brutits. Den vardagliga kontakten med såväl kommunens tjänstemän som dess politiska företrädare som tidigare fanns i kommunerna har upphört. I propositionen har två stora frågor åberopats. Jag skall ta upp frågan om den fria nämndomorganisationen först. Den fria nämndorganisationen kan medföra stora förändringar ute i kommunerna. Kommunernas verksamhet bygger på ett decentraliserat ansvar och en decentraliserad struktur. Men i denna struktur finns det risker med en starkt centraliserad organisation. Det politiska inflytandet minskar och makten överlämnas till förvaltningen. Det gäller om en kommun beslutar sig för att begränsa sin nämndorganisation till ett fåtal nämnder. Vilka nämnder som kommunerna behöver inrätta avgörs självständigt av varje kommun. Enligt centern får detta dock inte leda till att all verksamhet koncentreras till styrelsen eller ett par tre nämnder i kommunen. Respekten för reglerna om sekretess och opartiskhet vid handläggning av förvaltningsärenden måste upprätthållas. Detsamma gäller för det demokratiska kravet att möjligheter till direkt medverkan i det kommunala arbetet inte får inskränkas till en alltför snäv krets av medborgarare. Om en sådan inskränkning sker medför den nämligen en allvarlig begränsning av den kommunala demokratin. Det skulle också leda till svårigheter att rekrytera kommunala förtroendemän. Ett litet antal aktiva i kommunal verksamhet innebär också en försämrad information till både de politiska organisationerna och allmänheten. Från centerns sida har vi emellertid inte motsatt oss den fria nämndorganisationen som förslaget i propositionen innebär. Förhållandena är olika i kommunerna beroende på befolkningsunderlag, geografisk utbredning, näringslivsstruktur m.m. Det talar för en stor frihet för kommunen att bestämma den egna nämndorganisationen. Samtidigt talar detta också emot de schematiska lösningar av nämndstrukturen som förordas av Kommunförbundets konsultföretag, som har haft ganska långtgående förslag. Jag återkommer till detta. Enligt centern är det därför viktigt att de enskilda kommunerna inte känner sig bundna på förhand av dessa givna mallar. De viktiga demokratiaspekterna som centern vill framhålla talar även emot de schematiska lösningarna på vilken nämndstruktur som skall finnas i kommunerna. Vi har haft en schematisk organisationsmodell tidigare. Det är den som nu angrips. Det finns ingen anledning att gå ifrån den ena modellen till den andra. Vi måste bygga mycket på det lokala engagemanget och det lokala ansvaret. Det måste alltid vara medborgarnas intressen i kommunerna som skall vara utgångspunkten för den kommunala verksamheten. Den nya kommunallagen får inte leda till ett fåmansvälde i kommunerna. Med de organisatoriska förändringar som nu är på gång kommer antalet förtroendemän att minska ytterligare. Jag skall inte återupprepa på vilket sätt antalet förtroendemän har minskat sedan 50-talets början. Det har gjorts tidigare här i debatten. Kommunaktuellt, har uppskattat minskningen till 10 % och befarar också att förgubbningen kommer att öka genom att de kommunala nämnder som hittills har varit inkörsporten för nyengagerade fritidspolitiker kommer att försvinna. Varje vecka, sedan man kom med redovisningen av att 10 % av politikerna skulle försvinna, har det kommit nya rapporter. Senast i förra veckan var rubriken: ''Ragunda går längre än de flesta, hundra politiker bort''. Samtidigt finns också en ljusglimt. Det talas om att Halmstad gör tvärtom och satsar på flera politiker. Detta borde vara svaret i tider då den kommunala demokratin ifrågasätts och den politiska rollen över huvud taget ifrågasätts. I stället för att begränsa demokratin borde man förstärka den genom att få flera engagerade. Riksdagen kommer ändå att sätta vissa begränsningar för de värsta hetssporrarna bland kommunala förtroendemän och tjänstemän, som anser att endast ett litet fåtal människor kan fatta de rätta besluten. Jag tänker då på utskottets uttalande om att den kommunala verksamheten i största utsträckning bör ske i nämndform. Det måste också beaktas när man diskuterar frågan om bolagisering. Uttalanden har gjorts om att fullmäktige utöver styrelsen skall tillsätta de nämnder som behövs, vilket måste innebära minst två, och att samma nämnd som bedriver verksamhet inte kan ha tillsyn över verksamheten. I det sammanhanget har det ju varit en stor allmändebatt om miljönämnderna. Vi anser att det är viktigt att miljöfrågorna lyfts fram i den kommunala verksamheten. Huruvida det skall finnas en kommunalnämnd avgörs lokalt, men det bör vara en stor politisk fråga. Inte minst för centern i varje kommun bör det vara viktigt att miljöfrågorna lyfts fram och får den uppmärksamhet som de måste ha inte bara i den rikspolitiska debatten, utan även i den lokala. Utskottet har också påpekat de frågor i den kommunala myndighetsutövningen som är viktiga för den enskildes rättssäkerhet -- Vi har också äntligen fått majoritet för ett gammalt centerkrav, nämligen att JOs tillsyn skall utvidgas till kommunallagsreglerade områden. Med hänvisning till de farhågor som vi hyser inför den kommande utvecklingen är det enligt centerns bestämda uppfattning viktigt att de kommunaldemokratiska frågorna följs upp. En utredning med parlamentarisk sammansättning bör tillsättas för att följa och utvärdera utvecklingen och föreslå nya regler om utvecklingen leder till oönskade konsekvenser för demokrati och lokalt inflytande i kommunerna. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till reservation 48. Beträffande denna utveckling säger utskottet allmänt: ''Utskottet är medvetet om att en friare nämndorganisation kan medföra vissa problem ur kommunaldemokratisk synpunkt. Den nedgående trend vad gäller antalet förtroendevalda som funnits alltsedan 1950-talet måste på sikt brytas.'' Det står på sidan 14 i betänkandet. Det vore intressant att höra Ulla Petterssons åsikt om när detta trendbrott bör komma till stånd. Vi i centern anser att de kommunaldemokratiska frågorna i propositionen borde ha behandlats med samma allvar som den andra stora förändringen, nämligen den ekonomiska förvaltningen. Här har regeringen skickat med en tydlig brasklapp. På s. 21 i propositionen sägs: ''Vi kommer att följa upp hur kommunerna och landstingen använder den ökade frihet som de får på det ekonomiska området. Skulle det visa sig att det leder till oönskade konsekvenser får vi på nytt överväga behovet av en stramare lagreglering.'' Civilministern -- som nu försvunnit ut -- kanske sedan kan svara på vilka gränser som kommunerna skall överträda innan åtgärder kommer att vidtas. Gäller det sektorn generellt, eller skall det tolkas så, att även enskilda kommuner kan drabbas av regeringens uppföljning? Det är hur som helst inte bra att gränserna för den ekonomiska förvaltningen nu är flytande. Eller skall propositionens allmänna motivering tolkas så, att reglerna för den ekonomiska förvaltningen i dag är oförändrad? Varför har man då vidtagit dessa förändringar? Herr talman! Jag har ägnat en lång inledning åt den kommunala demokratin därför att den är viktig. Den lokala självstyrelsen är grundläggande för den politiska och demokratiska processen i vårt land. Jag skall nu kommentera några av de övriga frågor som vi har reservationer om eller tidigare har haft uppe i den kommunaldemokratiska debatten och som finns i de motioner som avgivits under den allmänna motionstiden. Verksamheten i kommunerna skall ju inriktas mer på målstyrning. Vi anser att det är viktigt att det då till fullmäktige ges en ordentlig redovisning. Man har redan inom ramen får målstyrningen ställt in fullmäktigesammanträden därför att det inte finns någonting att diskutera; nämnderna har sina uppställda mål att följa. Så får det inte vara. Det är viktigt att det finns återkommande redovisning och att instituten för kontroll, frågor och interpellationer nyttjas vid de fullmäktigesammanträden som regelbundet bör hållas. Målsättningen skall också vara att gå över till mer ''köpa--säljaverksamhet''. Det finns här anledning att understryka att det yttersta politiska ansvaret för verksamheten eller funktionen oavsett nämndorganisation aldrig får eller kan delegeras till en förvaltningsorganisation eller till tjänstemän. Kommunmedlemmarna har rätt att kunna utkräva ansvar för den verksamhet som kommunerna bedriver. I kommunallagskommittén diskuterades möjligheten till insyn för de mindre partierna. I propositionen och i betänkandet har upprepats vad som sedan 1976 sagts om de mindre partiernas insyn. Vi tycker inte att detta räcker utan har velat ta in det i kommunallagen. Med tanke på de allmänna motiveringarna i majoritetens ställningstagande vore det intressant att höra utskottets företrädare redovisa vilka konkreta åtgärder dessa uttalanden nu kommer att leda till. Tyvärr har det förekommit en massa experiment ute i kommunerna för att åstadkomma olika former av insynsplatser, suppleantplatser och annat, vilket i vissa fall t.o.m. lett till att de besluten har upphävts vid rättslig prövning. Det är ingen bra lösning på frågan om insyn för de mindre partierna. Det hade varit bättre att följa centerns modell och även kommunallagskommitténs modell med den modifiering som vi har föreslagit från centerns sida. Målstyrning och köpa-säljasystemet kommer också att leda till ett behov av ökad öppenhet i det kommunala nämndarbetet. Vi har föreslagit att kommunerna skall få möjligheten att öppna sina nämndsammanträden för medborgarna i de fall de inte rör myndighetsutövning mot enskild. Kommunsammanläggningen har lett till en del av de problem som den kommunala demokratin i dag brottas med. Kommunblocksreformen var ju inte oomstridd. Från centerns sida har vi flera gånger pläderat för att dela kommuner. När vi hade den förra kommunala debatten här i kammaren sade Ulla Pettersson att det fanns bättre metoder att förstärka den kommunala demokratin än att dela kommuner. Dagen efter beslutade regeringen att dela Nyköpings kommun. Nästa ansökan, från Lekeberg, sade man nej till. Det är ett exempel på en varannandagspolitik från den socialdemokratiska regeringen. Det vore intressant att höra socialdemokraternas motiveringar i dag för att det inte är en bra metod att dela kommuner för att stärka den kommunala demokratin. Erfarenheterna av kommundelningarna är att den kommunala demokratin, det medborgerliga engagemanget, har stärkts efter varje delning som har genomförts. Vi har också tagit upp frågan om direktvalda kommunala organ. Att få direktkontakt med sina politiska beslutsfattare -- på ett sätt som också återspeglar sammansättningen i den kommundel som politikerna är satta att tjäna -- stärker engagemanget hos de enskilda medborgarna. När det gäller folkomröstningar i kommunerna menar vi att det behövs bättre regler som anger beslutsgången vid anordnandet av omröstningarna, rätten att formulera omröstningsfrågor, tidpunkten för genomförande av omröstning och rätten till förtidsröstning. Alla de sakerna har vi tagit upp i våra reservationer. Jag yrkar inte bifall till dem -- Med den föreslagna närvarorätten för personalföreträdare i de kommunala nämnderna har de fackliga organisationerna givits en särställning som från olika synpunkter är principiellt oacceptabel. Här får ett antal representanter en större insyn än de partier har som i allmänna val har blivit invalda i de kommunala beslutsförsamlingarna.

Begränsas det starkt kommer det att drabba olika grupper av medborgare -- studerande, pensionärer, hemmafruar och andra -- som inte har en förvärvsinkomst att hänvisa till. Vi har i en reservation som vi har avgivit tillsammans med folkpartiet sagt att det vore viktigt att kommunerna också här finge friheten att välja mellan ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvoden. Med detta, herr talman, har jag yrkat bifall till reservationerna 1, 33 och 48. Övriga reservationer talar för de ställningstaganden som vi från centerpartiet har gjort när det gäller förslaget till ny kommunallag.

Herr talman! Fullmäktigesammanträden ställs in på grund av brist på ärenden. Jag har själv varit med om det som fullmäktigeledamot i en kommun. Sektoriseringen och revirtänkandet medför att politikerna sägs sakna överblick. Det har skett en sammanblandning av politikerrollen och den verkställande makten. Mycket av det här kan man tolka som ett tecken på den lokala demokratins brist på ändamålsenlighet i det samhälle som vi i dag lever i. En allt större del av medborgarnas vardag står utanför demokratiska beslut. En del av det är så att säga också en del av politikers program. Minska politikernas makt! Det är ett sätt att uttrycka det. Den andra sidan av saken är naturligtvis att det är ett annat sätt att säga att medborgarna i detta land inte skall besluta så mycket själva, om det än sker genom valda ombud. Vi har från talarstolen hört att kommunerna och landstingen är utövare av demokratin; de är de som medborgarna mest märker. Den utveckling som vi har sett är naturligtvis inte möjlig att motverka i lag annat än till dels. Vi kan inte lagreglera människors grundläggande beteenden. Det är tvärtom så att det är människors beteenden som får sitt utflöde i lag. Den här utvecklingen har vi sett inom många folkrörelser i fackliga organisationer, i kooperationen och i partierna själva. Det har pekats på färre antal förtroendevalda. Det är naturligtvis en del av bilden. Sammanblandningen mellan den verkställande makten och politikerrollen med dess övergripande karaktär har också märkts. Till det finns naturligtvis praktiska förklaringar, t.ex. krav på snabba beslut. Heltidspolitikerns vilja att vara verkställande direktör i Aktiebolaget Kommunen på många håll kan man inte ta miste på. Vad riksdagen kan göra är naturligtvis att i varje läge undanröja hinder för att människor skall kunna ge uttryck för sin vilja. Vi kan inte tvinga eller leda medborgarna på den rätta vägen genom lagregler. Vi kan iaktta samma utvecklingstendenser och , inte bara inom landet, som jag nämnde tidigare. Här rör det sig i hög grad om ett fenomen inom allt europeiskt samhällsliv för närvarande. Jag tänker övergå till att kommentera några av reservationerna. Tidigare under debatten har Göran Åstrand citerat ur statsvetaren och socialdemokraten Agne Gustafssons artikel i Dagens Nyheter i dag. Det som har gällt, åtminstone för den del av landet som jag representerar, nämligen Norrland, och i särskilt hög grad Norrlands inland, är att de kommunala insatserna har haft utomordentligt stor betydelse för vilka arbeten som finns i området. I vår reservation nr 7 drar vi den självklara slutsatsen, nämligen att bestämmelserna i den s.k. turistbefogenhetslagen skall utvidgas till att omfatta även landstingen. Den sammanblandning som jag talade om när det gäller kommunala företrädares roller riskerar också att få ett utflöde i organisationen som sådan. Jag tänker då på den mycket omdebatterade frågan om byggnadsnämndernas och miljö och hälsoskyddsnämndernas ställning. Jag yrkar bifall till reservation nr 11, som vi har gemensamt med miljöpartiet. Självfallet bör vi redan nu, tycker jag, markera att en sådan sammanblandning av utövning och kontroll över huvud taget inte skall ske, och att risken för en sådan sammanblandning inte skall finnas, varför organisationen skall anpassas därefter. Grunden för en aktiv demokrati är naturligtvis att medborgarna har möjlighet att delta i processen. Rätten till ledighet från anställning är reglerad, men här finns fortfarande mycket att göra, bl.a. när det gäller de praktiska förutsättningarna. Jag har sett exempel på detta. Jag bor i en ort, som har en stor andel skiftarbetande, och även om det teoretiskt ges möjlighet för alla att få ledigt från anställning, är det praktisk politik som saknas. I vår reservation nr 15 tar vi upp att det behövs en kompletterande lagstiftning. Anställda som arbetar skift skall garanteras möjligheter att åta sig politiska förtroendeuppdrag. Det skall inte bero på arbetsplatsens välvilja eller på arbetskamraternas möjligheter att ställa upp i det enskilda fallet. För mindre partier är det särskilt viktigt att närvarorätten i kommunernas styrelser garanteras.Mindre partier, som inte är företrädda i resp. styrelse, bör ges rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. I reservation nr 19 redovisas denna, som vi ser det, självklarhet och som i och för sig också har samband med reservation nr 26 som gäller bordläggning av ärende i nämnd. Jag kan ansluta mig till kamraten i Västernorrlandsbänken, Martin Olsson, som har haft åsikter om detta många gånger. Han menar att majoritetens välvilja inte får avgöra om en bordläggning skall kunna komma till stånd. Självkostnadsprincipen har medfört att det har varit svårt att i kommunal verksamhet generera överskott som gett medel till investeringar. Den principen bör avskaffas, i första hand naturligtvis i verksamheter som är konkurrensutsatta. Jag yrkar bifall till reservation nr 37. Internationell solidaritet talar vi ofta om i den här kammaren. Däremot har detta område i hög grad varit tabu inom kommunal verksamhet. Här har situationen förvisso ändrats under det senaste decenniet, men rätt för kommunerna att vidta opinions och solidaritetsyttringar tycker vi lika fullt bör finnas med i lag. Detsamma gäller en utvidgning av Sydafrikalagens tillämpningsområde. Jag tror inte att vi kommer att få se en värld som är ''fri från Sydafrika'', i framtiden, om uttrycket tillåts. Även om vi kommer att få ett förändrat Sydafrika i framtiden, kommer det med säkerhet att finnas länder vilkas medborgare kan få stöd av oss i olika yttringar. Ett sätt att stödja dem är naturligtvis att inte sluta avtal med företag som finns och verkar i områden där vi i andra sammanhang har uttalat oss för bojkott. I dag gäller det Sydafrikalagen, i morgon kan det gälla något annat. Men en utvidgning av Sydafrikalagens tillämpningsområde, så att kommuner och landsting kan agera mot företag som har affärsrelationer, investeringar och handel med Sydafrika, anser vi höra till begreppet internationell solidaritet. Apropå den kommunala beskattningsrätten vill jag säga att en demokrati utan beslutanderätt över de disponibla medel som behövs för att utöva demokratin naturligtvis är en illusion. Det kommunala skattestoppet har inneburit betydande ingrepp i det kommunala självstyret. Vi tycker att vi i det här läget bör få en utredning av vilka konsekvenser detta har medfört. Att ena minuten hävda vikten av det kommunala självstyret, det historiska, viktiga sambandet när demokratin har växt fram, och andra minuten frånkänna kommunerna beskattningsrätten går enligt min mening inte ihop. Herr talman! Med anledning av det jag har sagt är det kanske inte så svårt att räkna ut att jag yrkar bifall til reservationerna 7, 11, 15, 19, 26, 37, 41, 43

Herr talman! I motsats till Göran Åstrand anser jag att kommunallagsreformerna och inte minst den s.k. kommunblocksreformen i början av 70-talet stärkte grunden för den kommunala självstyrelsen. De kommuner som då skapades var starka med egen kraft att handlägga de flesta ärenden och vårda sina angelägenheter, som det står i den nu gällande kommunallagen. I dag anser en majoritet av konstitutionsutskottets ledamöter att kommunerna nu är mogna att också ta ett större ansvar för sin egen organisation. Det är bara att beklaga att inte alla har den meningen. Jag tycker att det är en aning sorgligt att de politiker som har sin bakgrund på det kommunala fältet innan de kom till riksdagen ofta inte längre lita på sina förutvarande kolleger. Den fråga som har diskuterats mest i det sammanhanget är om miljöhälsoskyddsnämnd skall vara obligatorisk eller inte. Jag vill då nämna, eftersom Claes Roxbergh tog upp detta, att en särskild utredare tillsätts med uppgift att se över kommunernas miljötillsyn och även att se över möjligheterna till en förstärkning av densamma. Det har också framförts farhågor för att en kommun skulle kunna inrätta en styrelse och inga nämnder. Detta har främst framförts av centern. Det finns inte utrymme för en sådan organisation med det förslag som vi nu behandlar. Myndighetsutövning och partsintressen får inte förenas i samma nämnd. Inte heller får en nämnd utöva tillsyn över sin egen verksamhet. För att det skall stå helt klart har vi i utskottet tryckt på att det i praktiken inte kan finnas kommuner utan nämnder utöver styrelsen. På tal om den fria ndorganisationen vill jag inte förneka att även jag står här med något av känslan hos föräldern som skickar i väg barnen på egen hand, men inte kan låta bli att snegla litet bakom gardinen. Självfallet är det en uppgift för riksdagen om det mot förmodan visar sig att vi hade fel eller att utvecklingen i landet går åt så olika håll att det blir orimligt. Jag yrkar således avslag på reservationerna 10 och 11. Hela kommunallagsförslaget speglar en utveckling som innebär att kommuner och landsting får större friheter. Miljöpartiets reservation om att specialregleringen skall minskas är alltså snarast ett slag i luften. Utvecklingen rullar på. Därför yrkar jag avslag på reservation 9. I anslutning till vad jag tidigare sade om kommunreformen vill jag tillägga att enligt utskottets majoritiet är den nuvarande kommunuppdelningen ändamålsenlig, vilket inte helt och hållet utesluter en delning av kommuner, Bengt Kindbom. Vi avstyrker därför förslag i reservation 1 från de borgerliga partierna om en större användning av kommundelningar. Ett par gamla bekanta återser vi i reservationerna från moderaterna och folkpartiet där man argumenterar för att kommuner skall kunna få kalla sig stad och sin beslutande församlingstadsfullmäktige. Det får man, men i rättsligt hänseende finns det naturligtvis ingen anledning att ha ett system med olika namn på samma saker. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 8. Jag vill också påpeka att fastighetsinnehav som grund för medlemskap i en kommun skall övervägas särskilt. Även om ingen har tagit upp frågan, tycker jag att detta är en viktig punkt. Den nya kommunallagen innebär ingen revolution på den kommunala kompetensens område. Det är snarare fråga om att vi nu ger ett uttryckligt stöd i lagen för en praxis som redan tillämpas och att kompetensbestämmelserna samlas i ett särskilt kapitel. Den som väntar sig att där kunna utläsa exakt vad kommunen får eller inte får göra blir naturligtvis besviken. En långtgående kommunal självstyrelse låter sig inte detaljbeskrivas, och det har heller ingen önskat. Vad som brukar kallas de kommunala grundprinciperna lagfästs nu. Det rör sig om lokaliseringsprincipen, förbudet mot understöd av enskilda, likställighetsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbud mot spekulativa företag. Den s.k. självkostnadsprincipen skall ytterligare utredas. Eftersom utredning pågår och utskottet inte har tillgång till det underlag som utredningen naturligtvis skall skaffa fram, vill majoriteten inte föreslå någon lagstiftning i dag. Beträffande rättsläget innebär dagens, eller snarare morgondagens, beslut därmed ingen ändring. Därför föreslår jag avslag på reservationerna 36, 37 Om den allmänna kompetensen är vi ense i utskottet. På näringslivets område finns dock en klar och ideologiskt betingad skillnad. Skiljelinjen på det här området går mellan oss som anser att det finns både skäl och utrymme att utveckla och förbättra den offentliga sektorn och dem som anser att den bör krympas och inskränkas. Kommunernas rättigheter på näringslivsområdet har diskuterats mycket under det arbete som har föregått förslaget till ny kommunallag. Förslaget är inte avsett att vidga kompetensen, men inte heller att minska den. Även de som sjunger den fria företagsamhetens lov inser att det ibland helt enkelt inte finns någon som är villig att åta sig att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster, som det heter. Då är det kommunala engagemanget kanske rent av nödvändigt, eller i varje fall i högsta grad önskvärt. Vi har ju fått bevis för att det kommunala engagemanget har haft stor betydelse. Det bör enligt utskottsmajoritetens mening klart framgå av lagtexten att kommuner och landsting undantagsvis har denna möjlighet. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang ta upp några särskilda frågor som berör de kommunala företagen. Jag börjar med att folkpartiet i en -- såvitt jag förstår -- fullständigt onödig reservation föreslår att riksdagen skall uttala att huvudregeln på det kommunala området skall vara att verksamhet skall bedrivas i nämndform. Majoriteten å sin sida anser att nämndformen skall användas i största möjliga utsträckning. Jag har litet svårt att se denna reservation som någonting annat än en markering från folkpartiet, att man inte vill vara enig på den här punkten. Jag tror därför att jag snarast gläder reservanterna när jag nu yrkar avslag på reservation 13. Regeringen har föreslagit att de företag som ändå finns, och som kommer att finnas ute i kommunerna, måste följa särskilda regler om inflytande och kontroll. De måste dessutom öppnas för en bättre insyn. Efter hörande av lagrådet och diskussioner i utskottet har vi på den här punkten kommit fram till vissa ändringar. Vi föreslår att helägda kommunala företag skall följa samma offentlighets och sekretessregler som annan kommunal verksamhet. Huvudregeln skall vara densamma när flera kommuner samverkar med varandra. I företag med andra delägare får offentligheten avgöras med hänsyn till hur stor den kommunala ägarandelen är. Regeln bör alltså vara att det skall råda så stor öppenhet som möjligt. Jag vill gärna påpeka att det förslag som utskottet lägger fram innebär en utökad offentlighet. En så långtgående insyn som ledamöterna bakom reservation 14 föreslår även i företag med mycket liten kommunal ägarandel är snarast ägnad att avskaffa sådan verksamhet. Jag yrkar därför avslag på reservation Det är inte heller meningen att införa någon nyhet beträffande den kommunala rätten att rent allmänt främja näringslivet inom det egna området. Enligt utskottet ligger det klart inom det kommunala intresset att verka för att det finns mark, lokaler och annat som allmänt underlättar och i många fall möjliggör etableringar. Ett individuellt stöd till näringsidkare blir som tidigare i princip förbjudet. Detta kan godtas enbart med stöd av synnerliga skäl. I propositionen nämns som ett exempel upprätthållande av service i glesbygd. Men också i våra glesbygder gäller naturligtvis huvudregeln att individuellt stöd inte skall få förekomma. Herr talman! I anslutning till det anförda yrkar jag avslag på de moderata och folkpartistiska reservationerna 4, 5 och 6. En särskild fråga som återkommer till KU med jämna mellanrum och också till andra utskott här i riksdagen är möjligheterna för kommuner att betala ut vårdnadsersättning. Den frågan har varit föremål för många debattinlägg här i kammaren och partiernas ställningstaganden är allmänt kända. Därför nöjer jag mig med att yrka avslag på reservation 3. En vänstermotion där man vill att bestämmelserna i turistbefogenhetslagen uttryckligen skall gälla även landsting avstyrks med hänvisning till att nuvarande kompetensregler täcker det behov som kan finnas. Jag yrkar avslag på reservation 7. Herr talman! Målstyrning har blivit något av ett modeord inom den kommunala sektorn. Det är i likhet med tulipanaros något som är lättare att säga än att åstadkomma i praktiken. Jag hör till dem som inte tror att vi kan uppnå en situation där politiker enbart ägnar sig åt stora och övergripande frågor. Däremot tror jag att vi både kan och måste fastställa våra mål med verksamheten i varje kommun och i varje landsting samt göra dem till föremål för en omfattande politisk debatt. Så sker också, enligt min erfarenhet, i ganska stor och växande omfattning. Det bör vara varje fullmäktigeförsamlings sak att diskutera på vilket sätt arbetet skall var organiserat. Även på det här området är det dags att myndigförklara de folkvalda församlingarna på lokal och regional nivå. Med det förslag vi i dag diskuterar ökas möjligheterna till delegation från fullmäktige till nämnder och från nämnder till en eller flera ledamöter eller tjänstemän. Självfallet ligger dock vissa ärendegrupper kvar inom fullmäktiges beslutsansvar. Enligt en moderatreservation är det inte tillräckligt att det såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet klart sägs att det inte skall ske någon ändring av gällande rättspraxis. Att helt stänga dörren för smärre taxebeslut på delegation har resten av utskottet inte ansett befogat. Beträffande delegering inom nämnd får viktigare frågor inte delegeras. Skall målstyrningen få någon effekt måste den kombineras med delegering av verkställighetsuppgifter. Herr talman! Jag vill gå över till frågan om utökat brukarinflytande -- ett förslag som framförts från olika håll. Jag ser dessa förslag som konstruktiva försök att utveckla den offentliga sektorn. Var man i det utvecklingsarbetet skall hamna är enligt min och utskottets mening för tidigt att i dag fastslå, men vi noterar att arbete i den riktningen påbörjades för ett bra tag sedan genom arbetsgruppen för vidgat brukarinflytande och genom den s.k. ungdomskommittén. Dessutom pågår det ett beredningsarbete inom civildepartementet. Jag yrkar därför avslag på de reservationer där det krävs utökad verksamhet på detta område, reservationerna 27 och 28. Folkpartiet och centern vill däremot att brukarna inte ens skall kunna få en av fullmäktige föreskriven rätt att yttra sig före ett beslut som de berörs av. Ylva Annerstedt var orolig för att man inte skall kunna fastställa kretsen av brukare, men rätten till brukarinflytande skall ju enbart tillkomma efter ett fullmäktigebeslut. Det är självklart att fullmäktige då också måste fastställa vilka brukarna är. Om det t.ex. är fråga om en barnstuga är det väl inte särskilt svårt att räkna ut att det är föräldrarna till barnen som räknas som brukare. Jag yrkar avslag på reservation 31. Herr talman! Kommunreformen på 70-talet medförde otvivelaktigt en minskning av antalet förtroendevalda, en minskning som i viss mån kompenserades genom den ökade mediebevakning som numera ägnas den kommunala sektorn. Politiska beslut är i dag föremål för granskning och debatt på ett helt annat sätt än på den tid då de flesta hade närmare till de förtroendevalda. Jag kan inte helt instämma i den idylliska bild som Göran Åstrand förmedlade över hur det var tidigare. Det är ändå på sin plats att i dag, när vi tar ställning för en friare kommunal nämndorganisation, skicka med en varning till kommunerna att inte minska politikerkåren på något dramatiskt vis. Demokratin kräver tillgång till politiker på ett inte alltför långt avstånd. En av tankarna bakom den nya lagen är att fästa uppmärksamhet på de förtroendevaldas ställning. Jag vill då särskilt betona de politiska organisationernas ansvar för en levande kommunaldemokratisk debatt i vårt land. För att de förtroendevalda skall få vettiga förhållanden föreslås nu rätt till skälig ersättning för förlorad inkomst. Den möjlighet till detta som nuvarande kommunallagen ger har inte utnyttjats i mer än varannan kommun och i ungefär vart tredje landsting. Det är viktigt att man inte förlorar pengar på sina politiska uppdrag. De som inte har någon inkomst, Bengt Kindbom, förlorar ju ingenting på sina uppdrag. Om man har pension får man den oavsett om man går på fullmäktigemöten eller inte. Om man har föräldrapenning får man den oavsett om man går på nämndsammanträden eller inte. Jag tror inte att jag behöver argumentera för att främst anställda i det privata näringslivet behövs inom politiken i större utsträckning än vad som fär fallet i dag. De får praktiskt taget alltid löneavdrag och förlorar därmed pengar när de går på sammanträden på arbetstid. Detsamma gäller naturligtvis också många företagare. Det finns alltså starka rättviseskäl för den föreslagna regeln. Jag yrkar därför avslag på de reservationer där detta tas upp. Utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för att ytterligare detaljreglera rätten till ledighet för politiska uppdrag. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang säga att vi i Sverige har en stor andel kvinnor i beslutande församlingar. Men med tanke på den tid som kvinnor och män på papperet har haft lika förutsättningar för politiskt arbete är det ändå högst anmärkningsvärt att kvinnor fortfarande är klart underrepresenterade. Och på den kommunala nivån har man i det som vi i dag kallar primärkommuner den lägsta kvinnorepresentationen bland folkvalda, nämligen 32 %. Och i ledande ställning inom politiken är enbart 17 % av de heltidsanställda kvinnor. I detta sammanhang har vi alla ett ansvar. Herr talman! Om vi skall få en mer målrelaterad inriktning på det politiska arbetet är det nödvändigt att utveckla uppföljningen bättre. Det har ingen annan nämnt i dag, och jag skall därför inte närmare gå in på det. Frågan om närvarorätt på sammanträden togs upp tidigare här. Denna fråga diskuterades flitigt i bl.a. kommunallagskommmitten. Det förslag som där lades fram om att småpartier skulle få insynsplatser i styrelsen möttes av ett stort motstånd i remissomgången. Regeringen har därför valt en annan väg som utskottsmajoriteten instämmer i, nämligen att man skall bibehålla de nya möjligheterna som finns för kommunerna att själva besluta om närvarorätt på detta område. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 18, 19 och 20. Jag tänker inte närmare gå in på initiativrätt i fullmäktige för lokala nämnder, interpellationer, obligatorisk yttranderätt för ersättare och kraven på bordläggning i nämnd, utan jag nöjer mig med att yrka avslag på reservationerna 21, 23, 25 och 26. Kommunala folkomröstningar hör till de väldebatterade frågorna här i kammaren och i utskottet, och jag yrkar därför avslag också på reservation 22. De anställdas möjligheter till inflytande behandlas naturligtvis i kommunallagsförslaget. Centern vill avskaffa de partssammansatta organen, och miljöpartiet och de borgerliga partierna vill inte att de anställda skall ha någon närvarorätt i nämnderna. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har liksom tidigare en större tilltro till de anställda. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 32, 33 och 34. Till tvistefrågorna i kommunallagskommitten och i utskottet hör öppna sammanträden med styrelser, nämnder och utskott samt direktvalda kommundelsorgan. Behovet av kommunal information kan tillmötesgås utan att andra sammanträden än fullmäktiges görs offentliga och förmodligen med ett betydligt bättre resultat. Direktvalda lokalorgan kan låta som en sympatisk idé, men för mig hänger direktval och beskattningsrätt ihop. Och i det avseendet är ju Claes Roxbergh logisk när han föreslår detta, men ingenting om detta sägs i den reservation som han står bakom. Vilka som blir valda till lokala organ beror ju i hög grad på de lokala partiorganisationerna. Så bör det vara även i fortsättningen. Jag yrkar alltså avslag även på reservationerna 44 och 45. Det internationella engagemanget är i huvudsak en riksangelägenhet. Men att man därför skall dra undan alla möjligheter till internationellt solidaritetsarbete i kommunerna är moderaterna dess bättre ensamma om att vilja. Jag vet inte om det är ett utslag av den nya etik som Göran Åstrand talade om. Den ändring som nu föreslås är snarast en praktisk uppmjukning av regler som uppfattades som stelbenta och byråkratiska. Vänstern och miljöpartiet vill dessutom att kommuner och landsting skall få lämna ekonomiskt bistånd, vilket är principiellt mycket mer betänkligt. Det gäller också övrigt internationellt arbete där inriktningen är sådan att det bör drivas en enhetlig utrikespolitisk linje i landet. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 39, 40, 41, 42 och 43. I några fall har ytterligare utredningar föreslagits. Utskottet menar att det kommunala partistödet, sekretessfrågor i samband med en friare nämndorganisation, handlingars offentlighet i kommunala företag och det personliga ansvaret för förtroendevalda bör utredas vidare i någon form. Vi avstyrker dock förslag om utredning av den kommunala beskattningsrätten som uttrycks i reservationerna 46 och 47, vilka jag yrkar avslag på. Centern och folkpartiet föreslår att en ny kommunaldemokratisk utredning bör tillsättas omedelbart. Jag är inte övertygad om nödvändigheten av det. Det ökade intresset för de kommunala frågorna som har växt fram under de senaste valperioderna tror jag håller i sig. De händer så mycket i våra kommuner nu, och jag är ganska övertygad om att vi kommer att diskutera de kommunala frågorna mycket i riksdagen framöver. Självfallet har också regeringen ett ansvar att följa upp den nya lagen och allt annat som dessutom påverkar den kommunala verksamheten. Debatten är, som Göran Åstrand sade i dagens första inlägg, inte slut i och med det beslut som vi kommer att fatta här under morgondagen och skall naturligtvis inte heller vara det. Herr talman! Jag har yrkat avslag på flertalet av reservationerna, åtminstone de reservationer som nämnts, utom reservationerna 48 och 49, vilka jag nu ber att få yrka avslag på. Utskottsmajoriteten står naturligtvis bakom sin skrivning i betänkandet. Och om det är några reservationer som jag har glömt att yrka avslag på gör jag det nu och yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 38.

Herr talman! Jag nämndes redan i första meningen i Ulla Petterssons anförande och begärde då ordet. Jag vill emellertid börja med en annan sak. Det framgick både av vad Ulla Pettersson sade och vad jag sade i mitt anförande att det på en rad väsentliga punkter finns en samsyn. Den samsynen handlar om att det i ett demokratiskt samhälle är viktigt med en lokal förankring av besluten och att man, med de traditioner som vi har i det svenska samhällsarbetet, slår vakt om den representativa demokratin på lokal nivå. Det är bl.a. detta som gör att vi har en samsyn i många frågor och att några av partierna uttalar en stor oro när det gäller hur vi hanterar den lagstiftning som skall ge dessa förutsättningar. Ulla Pettersson hade en genomgång av alla reservationer på ett sätt som liknar det som vi gjorde i utskottet för fjorton dagar sedan. Jag har ingen anledning att upprepa de argument som jag framförde i talarstolen för en timme sedan. Men fortfarande menar jag att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet gör sig skyldiga till en felsyn när de å ena sidan talar om hur viktig den lokala självstyrelsen är och å andra sidan inte låter den tillämpas. Beträffande det resonemang om kommundelning som vi har fört länge, dvs. att man skall ta absolut hänsyn till en entydig lokal opinion -- t.ex. när det gäller Lekebergafallet, som jag tänker diskutera med civilministern senare -- undrar jag hur man å ena sidan kan tycka att lokal demokrati är viktig, och å andra sidan strunta i vad kommuninvånarna vill. Precis på samma sätt ser jag på frågan om hur kommunerna skall bestämma sitt rättsliga begrepp. Kommunbegreppet är på många ställen kompletterat med stadsbegreppet, helt enkelt därför att stadsbegreppet upplevs som det relevanta. Där man väljer att kalla sig stad säger man också att man vill göra det fullt ut. Och i ett komplicerat lagstiftningsarbete är detta en mycket liten detalj. Och för mig är det närmast obegripligt att man då inte följer vad en rad kommuner säger, och det gäller både stadsbegreppet och begreppet stadsfullmäktige. Det allra värsta är emellertid synen på att facket vid sidan av den representativa demokratin skall ha ett dubbelt inflytande. Det är alldeles obegripligt att man försvarar den kommunala demokratin och samtidigt urholkar den på ett sådant sätt att man säger att facket skall kunna gå in och delta i sammanträden. Jag har varit kommunalman i över 20 år och har en rad erfarenheter av vad som hände inne på nämndsammanträdena i samma ögonblick som försöksverksamheten började för 12 år sedan. Helt plötsligt blev hela hanteringen annorlunda. Ett främmande begrepp kom nämligen in i verksamheten. Nu har denna försöksverksamhet pågått. För mig är det obegripligt att socialdemokraterna nu inte drar den enda rimliga slutsatsen, nämligen att försöksverksamheten icke skall fullföljas i lagstiftningen.

Herr talman! Det är viktigt att understryka att vi är överens om mycket av det som kommer att beslutas i morgon. Den väsentliga frågan att diskutera är inriktningen av den kommunala demokratin i framtiden. Ulla Pettersson undrade om vi inte litar på våra kolleger ute i kommunerna. Men hon gör det ju inte själv heller, för hon ville stå och kika bakom gardinen för att se vart det bar hän. Och inte nog med det: hon ville skicka med en klar varning. Detta har vi tagit upp i reservation 48 och sagt att det är viktigt att vi nu precis som efter kommunallagsbeslutet 1976 följer upp den kommunaldemokratiska utvecklingen. Vi stiftar ju inte lagar genom de anföranden som vi håller här i kammaren. Men de kan givetvis vara en fingervisning till kommuner som befinner sig i ett utredningsarbete och tänker begränsa demokratin och inflytandeposterna. Den senaste artikeln i raden av artiklar som Kommunaktuellt har haft handlar om Ragunda, som skall ha två nämnder förutom kommunstyrelsen: en för myndighetsbiten och en för mjuka frågor. Vad utskottet har sagt och vad som har sagts här i debatten tolkar jag så att detta inte är en möjlig utveckling. Sådant här tycker jag att man måste följa upp. Det är viktigt att understryka i detta sammanhang att kommunallagen inte är till för heltidsanställda politiker, vilka kommer att bli fler när hela verksamheten läggs på ett fåtal organ. Den är inte heller till för de kommunala tjänstemännen. Den är till för att stärka medborgarnas inflytande och skapa en bra service. När det gäller kommundelningar ger Ulla Pettersson på nytt en hyllning till storkommunreformen. Där har argumenteringen i så måtto växlat att man nu säger att man inte utesluter delningar av kommuner i framtiden. Det är väl en fortsättning på varannandagspolitiken. Nästa gång kanske det blir en delning när det kommer in en ansökan. Med en förändrad majoritet i riksdagen och en ny regering tror jag att de kommuner och de delar som vill uppnå en ny kommunal frihet kommer att få helt andra förutsättningar.

Herr talman! Det finns, Ulla Pettersson, inget exempel på en delad kommun där man har velat återgå. Erfarenheterna är så goda, och det borde väl vara besvärande för Ulla Pettersson. Däremot råder det fullständig politisk enighet i När det gäller de fackliga företrädarna och brukarinflytandet säger vi att det är felaktigt innehåll i kommunallagen. Det politiska ansvaret skall vara helt och fullt för de politiskt valda. Ulla Pettersson försöker göra sak av att vi föreslår direktvalda lokala organ, och säger att med det borde följa beskattningsrätt. Så är det ju inte. De lokala organen verkar inom kommunen, och i den organisationen är det fullt möjligt att bygga upp en institution med direktvalda organ. Slutligen gäller det arvodena. Jag tycker att det var en väldig nedvärdering av vissa förtroendemän som Ulla Pettersson gjorde. Det är beklagligt om man säger att vissa skall åta sig de politiska uppdragen på rent ideella grunder. Det leder till att vi kommer att tappa ytterligare grupper av förtroendevalda, av personer som är villiga att åta sig de här uppdragen. Vi menar att kommunerna skall ha möjlighet att fritt välja om man vill hålla uppe ersättningen för den insats som görs för kommunen. Reglerna för att ersätta de kommunalt förtroendevalda är inte särskilt tydliga i propositionen. Det skall ges ersättning i skälig omfattning, och det finns en övre gräns som inte får överskridas. Skälighetsnormen innebär också att det skall vara en nedre gräns. Det finns ett minimum för ersättningen. Vidare sägs det uttryckligen att det finns inga klara regler, utan man förväntar sig att kommunförbunden skall utarbeta sådana. Detta tycker jag inte är bra. Det hade varit rimligt och riktigt att riksdagen klart hade kunnat anvisa vad det är som skall gälla på den här punkten. Nu kan vi få väldigt varierande ersättningsregler, och framför allt kommer det att drabba vissa kretsar av förtroendevalda, vari den stora gruppen deltidsarbetande måste räknas in.
Herr talman! Göran Åstrand och jag kan diskutera vem som sopar efter vem utan att komma så mycket längre i den diskussionen. Jag redogjorde för ett exempel på hur det kan gå till, och då är det i många fall tryggare att kommunerna står för verksamheten. Fackets inflytande är begränsat till frågor som berör det som facket kan ha anledning att ha insyn i. Det framställs väldigt lätt som att de kommunala facken skulle ha möjlighet att lägga sig i all kommunal verksamhet. Så är det inte. Ylva Annerstedt är fortfarande orolig för brukarinflytandet. Jag utgår ifrån att de som utpekar brukare också vet vilka de pekar ut. Jag tror nämligen inte att kommunala företrädare, på vilken nivå de än finns, är dummare än riksdagsledamöter. Skälig ersättning har både Bengt Kindbom och Ylva Annerstedt tagit upp. Om jag inte var tydlig nog förra gången, skall jag vara det nu: Jag har inte sagt att man skall fullgöra kommunala uppdrag helt gratis, om man inte förlorar inkomst på det. Jag tror i det här fallet också på kommunerna, att de kan fastställa lämpliga regler. Jag tror inte att det behöver vara så förfärligt komplicerat. Praktiskt taget alla har ju en sjukpenninggrundande inkomst, och det kan vara en lämplig utgångspunkt i sådana här avseenden. Det står för övrigt också tydligt i lagförslaget att arvodesrätt finns. Det har egentligen inte med den här debatten att göra, men jag kan inte låta bli att också kommentera vad Ylva Annerstedt sade om de oskickliga kommunalpolitikerna i Gotlands kommun. Det var den borgerliga majoriteten som stod bakom beslutet. De socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig mot det beslut som sedan visade sig få de följder Ylva Annerstedt talade om.

Herr talman! Med risk för att bli tjatig skall jag för fjärde gången säga att det finns en betydande enighet. Det är så viktigt att understryka. Jag hade i mitt inledningsanförande en formulering om hur det var förr, på den gamla goda tiden. Den beskrivningen var min egen, men den har en mängd paralleller som civilministern vet. Jag citerade Vidar Andersson. Jag skulle också kunna citera Gunnar Myrdal och många andra som har beskrivit en del av samhällets problem i samband med att vi omstrukturerade beslutsförutsättningar och det lokala inflytandet på ett sätt som gjorde att människor inte kände igen sig. Som politisk bild var den något förenklad, men jag skulle samtidigt vilja säga att den var sann. Bengt K Å Johansson förde ett resonemang om varför vi stiftar en ny lag, men jag saknar något mycket viktigt. Det är alldeles riktigt att 1953 års lag och 1977 års lag hade i stort sett den bakgrund han skisserade, men den här lagstiftningen har en bakgrund som även handlar om den offentliga sektorns kris. Jag är litet förvånad över att civilministern inte med ett ord berörde detta. Om vi är för ineffektiva, om vi inte är tillräckligt rationella, om människor inte har tillräcklig insyn och om vi inte får de effekter av samhällsarbetet i kommuner och landsting som vi förväntat oss, skall vi se till att få en lagstiftning som ger de formella förutsättningarna för ett praktiskt arbete. Jag vill med all respekt säga att det borde civilministern ha kommenterat. Gör det gärna när civilministern återkommer. Sedan vill jag ställa en rak frågan om detta med kommunindelningen. Det var ju kommuner som tvångsvis sammanfördes och många som sammanfördes om icke med tvång så ändå med mycket stor tveksamhet. Man har nu drygt 20 års erfarenheter av stora kommuner och säger då: ''Nej, det var bättre förr. Vi vill återgå till det.'' Man frågar människor i kommuner om de vill återgå eller inte. När det har funnits starka majoriteter för en återgång, t.ex. som i fallet med Trosa--Nyköping eller Örebro--Lekeberga tycker man att det vore rimligt att regeringen följde majoriteten. Tala gärna om för oss här, när vi skall fatta beslut om den nya lagstiftningen, hur det kan komma sig att regeringen inte godkände vad en oerhört bred majoritet i Lekeberga sade. Jag har diskuterat med Ulla Pettersson och det enda som jag tycker direkt strider mot de principer som vi i övrigt är eniga om, nämligen principen om vilka det är som skall fatta beslut. Besluten i en demokrati skall rimligen fattas av dem som väljarna utsett, dvs. av fullmäktige. De kan i sin tur delegera till nämnder. Hur går detta att förena med att ni, efter en försöksperiod som trots allt gav mycket delade erfarenheter, fullföljer den här lagstiftningen om fackliga förtroendemäns närvaro? Det är en främmande fågel i det demokratiska arbetet. Jag skulle gärna vilja att civilministern, när han återkommer, ger en kommentar till varför detta förslag finns med, trots att man kan rikta så starka invändningar mot det.

Herr talman! När det gäller miljötillsynen verkar det inte som civilministern kan skilja på miljötillsyn och miljöhänsyn. Byggnadsnämnden skall ta miljöhänsyn vid t.ex. planering och exploatering. Vid energiförsörjning, avfallshantering och andra miljöfarliga verksamheter skall man ta miljöhänsyn. Det skall man göra när man planerar och driver verksamheten. Sedan skall det tillses att den här verksamheten verkligen bedrivs på ett vettigt sätt. Då finns den nationella miljölagstiftningen -- som vi i och för sig vill se förändrad -- och någon måste tillse att den följs. Det är intäkt till det här förslaget. Byggnadsnämnden kan inte göra det själv, och det kan inte nämnden som driver verksamheten heller. Kommunen kan ha egna kommunala bestämmelser eller riktlinjer i det här avseendet. Vem skall tillse att de följs? Den andra frågan gäller om tillräcklig miljöhänsyn faktiskt har tagits när man har drivit detta. Vi menar att detta måste ske självständigt, någon annan än byggnadsnämnden måste avgöra om byggnadsnämnden har tagit vettiga hänsyn ur miljösynpunkt. Det bör alltså inte byggnadsnämnden själv avgöra, utan det bör göras av någon annan, inte nödvändigtvis miljö och hälsoskyddsnämnden, men det bör vara en nämnd som är fristående. Det kan vara en miljö och konsumentnämnd eller någon annan lämplig sammansättning. Det är mycket viktigt att dessa intressen inte kolliderar. Civilministern och någon annan sade att man litar på den kommunala demokrati i det här fallet. Visst kan man göra det, men lagstiftningen skall på något sätt vara en grundlag som garanterar ramarna. Vi har nu föreslagit att detta skall regleras via en tilläggsparagraf, men jag är inte säker på att det är tilläggsparagraf som är den rätta vägen. Det kanske kan göras på något annat sätt. Huvudsaken är att den här miljötillsynen sker fritt och oberoende från den som driver verksamhet och planerar markanvändning och exploatering.

Herr talman! Civilministern kommer med dubbla budskap när det gäller miljö och hälsoskyddsnämnderna. Han säger att de flesta kommuner nog kommer att behålla dessa nämnder -- oron är obefogad med andra ord. Å andra sidan säger han att det finns ett värde i ett nära samarbete mellan planerings och kontrollfunktioner. Visst, det gör det säkert, men när det gäller den här saken har vi sett nog av sådant. Jag vill, utöver vad Claes Roxbergh sade nyss, betona att det handlar om makt. Miljöområdet saknar ekonomisk makt och påtryckningsgrupper med mäktiga intressen. Intressen och förhållanden som byggnadsnämnderna i mycket hög grad handhar. Om vi inte har självständiga miljö och hälsoskyddsnämnder kommer miljöfrågorna i bakgrunden. Det tycker jag att historien visar. Jag kan inte förstå att det finns någon annan väg att gå, än att vi skyddar den här funktionen i kommunallagen.

Herr talman! Bakom begreppet förnyelse av offentliga sektorn kan dölja sig mycket. När den statliga förvaltningen gjordes om innebar det att man avskaffade ett antal länsnämnder och att de förtroendevaldas roll minskade i sammanhanget. Jag hoppas att vi delar uppfattningen att det inte innebär en förnyelse av den offentliga sektorn att nämndorganisationen får den utveckling som nu framträder. Det är bra att civilministern visar oro på den punkten. En sak som inte utgör riksdagens beslutsområde men som ändå är värd att peka på gäller förvaltningsorganisationen. Det är minst lika viktigt att förändra förvaltningsorganisationen så att dessa murar som finns mellan olika förvaltningar kan brytas ned och att det blir en effektiv behandling av ärendena i kommunerna. När det gäller arvodena beklagar jag denna inställning när nu också civilministern bekräftar det Ulla Pettersson tog upp tidigare. Vi i centern anser att ersättningen skall vara grundläggande, nämligen för det uppdrag som man har i kommunen. Civilministern säger att han utgår från att ersättningen anpassas neråt. Jag anser det också vara viktigt att följa upp ekonomin. Frågan är på vilket sätt civilministern kommer att följa upp de ekonomiska frågorna i regeringen för att på det sättet också hävda den kommunala självstyrelseprincipen. Det gäller att slippa kommunala skattestop eller stora ingrepp i den kommunala ekonomin på annat sätt. Det är viktigt att följa denna fråga. Den kommunala sektorn kan på några år bygga upp en stor skuld. Tidigare har det bara varit staten som har haft en stor skuldbelastning. Får kommunerna en lika stor skuldbelastning, kommer det att utgöra en stor belastning för hela den offentliga sektorn. Min fråga till civilministern gällde uppföljningen. Skall den ske på den kommunala sektorn som helhet eller kommer den också att ske individuellt för enskilda kommuner? Jag tror att det är viktigt för de kommunala företrädarna att veta detta. Herr talman! Jag konstaterar att civilministern är mer vidsynt än utskottsmajoriteten när det gäller frågan om behov av att följa upp reformen och att det finns behov av ett parlamentariskt inslag i den uppföljningen.
Herr talman! Jag vill återkomma till det Göran Åstrand och jag diskuterade om vad som egentligen har hänt sedan 1950. Jag kan gott förstå Göran Åstrands speciella vinkling av frågan. Jag vet att Göran Åstrand har varit en av dem som i Stockholms kommun har företrätt att man verkligen skall föra ned frågorna så långt det går i den kommunala verksamheten. Men han har inte alltid fått stöd av sina partikamrater här i Stockholm. Det gäller t.ex. skolnämnder som har avskaffats med hjälp av moderaternas försorg och annat som har blockerat en vidgad kommunal självstyrelse. Det gäller här olika inslag av nämnder på lokal nivå. Jag tror att dessa är en viktig förutsättning för att kommunala verksamheter skall bli levande i en så stor kommun som Stockholm. Jag tycker att Göteborg har visat på en annan väg och har kommit längre. Det väsentliga, Göran Åstrand, är att vi i Sverige har kunnat decentralisera till kommunerna massor av frågor som berör den enskilda medborgaren och därigenom har kunnat undvika en centraldirigering som har funnits i andra länder. Det gäller i princip hela Västeuropa. Då vi har kunnat få en lokal självstyrelse som har fungerat, genom att den utvecklats under efterkrigstiden, har vi kunnat få den kommunala demokratin mera levande. Det är klart att det finns större kommuner i dag. Men de har också mycket större uppgifter och kan därigenom företräda medborgarna i frågor som i andra länder ligger under ett statligt ansvar. Det är inte den offentliga sektorns kris, Göran Åstrand, som har orsakat att regeringen lägger fram ett förslag nu, utan det beror på den mycket snabba utvecklingen inom den offentliga sektorn -- både i den statliga och i den kommunala. Det är mycket som förändras och som behöver förändras, och vi behöver anpassa den kommunala lagstiftningen till det som är temat i den statliga verksamheten. Vi minskar omfattningen av de regelsystem som finns, och vi försöker att minska byråkratin. Då behöver vi se till att det går att leva upp till detta på den kommunala sidan. Flera har tagit upp frågan om kommunindelningen. Regeringen har haft få ärenden om en delning av kommuner som har berott på enskilda personers eller något mindre partis initiativ. De allra flesta har varit eniga om indelningsfrågorna i övrigt. När det gäller Nyköping har regeringen gått med på en delning. Regeringen tyckte att argumenten var riktiga och att det hela var grundlagt genom ett långt förberedelsearbete. När det gäller Örebro och Lekeberg är det riktigt att man i kommunfullmäktige var ense i frågan. Men det finns vissa grunder för när en kommun kan delas. Det skall krävas alldeles synnerliga skäl för att göra en sådan delning efter årsskiftet det år som det skall vara ett val till kommunen. De förutsättningarna ansåg jag inte fanns. Regeringen har inte sagt nej till frågan om Lekeberg, men vi har inte heller kunnat fatta ett positivt beslut. Regeringen menar att hanteringen av frågan kom för sent för att ett beslut skulle kunna fattas i år. Det går att urskilja att den indelningsreform som antogs på 70-talet i allt väsentligt har visat sig utgöra en bra, väl förberedd och väl genomförd reformering av vår kommunala indelning. Jag vänder mig nu till Claes Roxbergh och Jan Jennehag. Det är klart att dencentraliseringen till kommunerna av miljötillsyn skall ha sin gång. Det finns ett mycket omfattande lagstiftningskomplex för att efterleva detta. Det lät som om Claes Roxbergh, Jan Jennehag och jag var ense om att det naturligtvis inte hindrar att man bör kunna påverka hur man i en kommun bygger och att miljöfrågorna måste komma med. På något sätt måste de vägas in. Frågan är om de skall vägas in i det slutliga beslutet i fullmäktige eller om de skall vägas in i en nämnd. Vi är nog ganska ense om att förvaltningarna i och för sig bör vara åtskilda och att det går att företräda olika synsätt i frågorna. Men ytterst skall frågorna vägas samman. Vi har en lagstiftning som skall se till att miljötillsynen följs upp. Men det bör också kunna innebära att man med en sådan organisation har en bättre miljöhänsyn i de långsiktiga planeringsfrågorna. Slutligen till Ylva Annerstedt. Jag förstår inte riktigt resonemanget om dubbla lojaliteter, att kommunala företrädare som sitter i en bolagsstyrelse, antingen ihop med företrädare för andra kommuner eller företrädare för privata intressen, skulle ha dubbla lojaliteter. De sitter i styrelsen eftersom kommunen har funnit grund för att vara med i ett bolag. Bolagsformen kan ibland vara en mycket bra form att driva en verksamhet i. Man skiljer av en verksamhet för vilken man vill ha ett särskilt resultat, och det kan vara mycket olämpligt att ha detta inom nämndverksamheten. Jag tror att bakom Ylva Annerstedts inställning i dessa frågor döljer sig andra intressen. Hon vill inte ha kommuner som är effektiva på detta område och som kanske i vissa fall kan vara ett nålstick mot en privat verksamhet som annars skulle kunna ta ut monopolvinster eller på annat sätt motverka kommuninvånarnas intressen. I den frågan har vi säkert olika syn.
Herr talman! Även om jag inte blev apostroferad när det gäller det sista som civilministern sade, vill jag ändå säga att det resonemang som folkpartiet och moderaterna för om företagsamheten handlar om att skapa villkor för företagsamheten. Det handlar inte om att skapa monopolsituationer utan möjligheter att arbeta. En liten del i resonemanget om den offentliga sektorns kris är att många bedömer att kommuner och landsting har gett sig in på verksamheter som andra är mer lämpade att sköta och där andra blir mer effektiva och rationella, och därmed får samhällsmedborgarna ut mer. Jag tackar för att civilministern ändå nalkades detta problem. Här har vi litet olika samhällssyn. Det är bara att hoppas att väljarna är kloka och ger de partier förutsättningar som vill få bort den alltför stora offentliga sektorn när det gäller sådant som den offentliga sektorn inte skall arbeta med. Sedan apostroferade civilministern mig när det gäller det jag hade gjort i Stockholm, och det var nästan rätt. Men jag har aldrig föreslagit några lokala skolnämnder. Däremot har jag varit mycket aktiv i den kommunaldemokratiska debatten både på statsnivå och i Stockholms stad. Frågan är vad det är för yttre skal, vilka formella förutsättningar, som kommuner och landsting får. Det är detta lagstiftningen handlar om. Är man kommunaldemokrat vill man att medborgarna och de förtroendevalda skall få rimliga arbetsförhållanden och rimlig insyn. På bägge dessa punkter vill jag säga som jag sagt flera gånger tidigare, nämligen att den föreslagna lagstiftningen är bättre än den gamla. Det går i rätt riktning, och det hänger samman med den breda enighet vi talar om. Men jag är fortfarande tveksam på några punkter. Det gäller först resonemanget om nämnd och bolag. Självfallet ligger det oerhört mycket i det Ylva Annerstedt har sagt. Vi skall vara mycket noga med att det inte blir fråga om dubbla lojaliteter där vi söker lösningar som inte har så mycket med effektivitet och rationalitet att göra utan som har en annan förankring. Sedan gjorde civilministern inte någon kommentar till det som var huvudpunkten i mina tre tidigare anföranden, nämligen att fackens medbestämmande är en orimlig konstruktion i ett kommunaldemokratiskt system. Om civilministern återkommer i ett inlägg skulle jag gärna vilja få en kommentar. På de få sekunder av min taletid som jag kan ha kvar vill jag slutligen säga följande. Kommunindelningarna måste bygga på folkviljan. Det är skillnaden mot 50-talets planhushållningsdebatt när det plötsligt var samhället som bestämde: Så här skall det vara pojkar, antingen ni vill eller inte. Vi har i reservation 1 skrivit att regeringen i sin hantering skall följa folkviljan. Skall jag tolka civilministern så, att när de formaliteter som kan ha varit ett hinder i Lekeberga är borta, följer man folkviljan?

Herr talman! Förslaget till ny kommunallag innehåller omfattande delegationsmöjligheter, och med all rätt, skulle jag vilja säga. Men det förutsätter att kommunfullmäktige skall kunna fatta övergripande beslut om riktlinjer och andra bestämmelser som nämnder, tjänstemän och andra inom kommunen skall följa. Det betyder också att det kommer att bli en mängd ärenden som inte når upp till fullmäktige, utan som avgörs på en lägre nivå. Vissa ärenden avgörs kanske på tjänstemannanivå och andra på nämndnivå. Jag menar att det då är viktigt att det finns en fristående miljötillsynsenhet inom kommunen som kan följa upp besluten och kontrollera om besluten inom den kommunala verksamheten har fattats på det sätt de skall. Sedan kan jag mycket väl hålla med om att avvägningen mellan olika intressen i en rad ärenden som kommer upp till fullmäktige görs där. Men ett helt nytt problemkomplex skapas i och med den målstyrning och de nya delegationsmöjligheter som det nya lagförslaget innebär, vilket motiverar att vi får en bestämmelse i lagtexten om en speciell miljötillsyn.
Herr talman! Det ligger naturligtvis en del i det som civilministern sade om att det egentligen inte finns någon anledning för kommunerna att skrota miljö och hälsoskyddsnämnderna. Vi kommer naturligtvis också att få se att de i de allra flesta fall kommer att bli kvar. Men jag är helt övertygad om att vi kommer att finna kommuner som gör precis det vi befarar. Om vi allihopa är överens om att miljöfrågorna inför framtiden kommer att vara utomordentligt viktiga, måste vi för varje steg vi tar och varje åtgärd vi gör fråga oss: Gynnar eller missgynnar det som vi tänker göra miljöfrågornas rätta hantering?

Jag menar att varje rimlig bedömning borde leda till slutsatsen att om vi vill mena allvar med omsorg om miljön är det helt oförenligt att i debatten hävda att det inte skulle vara bra att ta in en sådan bestämmelse. Vi har här en klassisk intressekonflikt som vi inte kommer ifrån. Vi löser inte den genom att tro på den goda viljan. Här krävs det klara riktlinjer.
Herr talman! Jag skall i all korthet ta upp några av de frågor som kvarstår. När det gäller kommunindelningarna vill jag säga några ord till Göran Åstrand. Det är nästan aldrig så enkelt att i en kommun finns en total enighet om att man skall lämna en kommun eller att man skall gå samman med någon annan. Det finns skilda meningar om vilken kommun man skall tillhöra. Det är oftast skillnader mellan partierna, även om man ibland talar sig samman om det. Det måste därför ytterst finnas någon som löser dessa konflikter. Jag är -- som jag sade -- glad över att det är så pass få konflikter i dessa frågor. Jag tycker att det finns mycket som är riktigt i den kommunala utvecklingen. Man har gått från en diskussion -- litet sterilt skulle jag vilja säga till Bengt Kindbom -- om att dela kommunerna till att diskutera hur man skall kunna utveckla den kommunala demokratin så att vi kan fånga upp stämningar som kanske inte är helt lika i hela kommunen. Man inrättar t.ex. kommundelsnämnder i stället för att dela kommunerna. Jag tar sedan tillbaka berömmet till Göran Åstrand för att han hade verkat för kommunala skolnämnder. Jag beklagar att de försvann i Stockholm. I övrigt tycker jag att Göran Åstrand har verkat för att man skall bredda den kommunala demokratin i Stockholm, medan hans parti ofta -- som jag har uppfattat det -- har varit väldigt passivt i dessa frågor. Jag vill sedan beröra frågan om fackliga representanters närvaro. Jag menar att det är en form för att utveckla diskussionerna mellan de anställda och kommunföreträdarna som inte har varit till hinder för den kommunala demokratin. Det kan finnas andra former som är lämpliga. Vi har ju medbestämmandelagstiftningen också på detta område. Detta -- kan man säga -- har ofta visat sig vara den mest rationella formen för medbestämmande i den kommunala verksamheten. Jag känner till en del av denna verksamhet ganska väl, och jag kan inte säga att det finns exempel på att den i allmänhet har förhindrat en väl fungerande kommunal verksamhet. Göran Åstrand tog upp en fråga som också Ylva Annerstedt var inne på. Det berör vad som uppkommer när kommuner ger sig in på andra områden. Jag skall gärna säga att jag naturligtvis i kommuner ser exempel på sådant som jag kanske i vart fall tycker ligger centralt i den kommunala verksamheten och som man ibland gott kan lämna åt andra. Jag har däremot en helt annan mening än den som Ylva Annerstedt gör sig till tolk för. Ylva Annerstedt menar att man skall säga nej till sådana bolag och att privaträttslig verksamhet inte skall bedrivas av kommuner utan av någon annan. Jag tror att det där finns en mycket stor skillnad mellan oss socialdemokrater och särskilt -- om jag förstår det rätt -- folkpartister och moderater. Vi vill att den kommunala verksamheten skall omfatta områden som kommunmedlemmarna har stort intresse av. Men det är också viktigt att man då kan avskilja en verksamhet och föra och bedriva den i bolagsform så att de reglerna blir gällande. Sådan verksamhet bedrivs i stor omfattning. Jag skulle se det som en mycket negativ utveckling för kommunmedlemmarna om det i princip blev förbjudet att bedriva verksamhet som lämpligast sker i kommunal form. Jag tror det skulle vara ett stort hinder för den kommunala självstyrelsen om man hamnade där. Jag förstår fortfarande inte i vad dessa dubbla lojaliteter består. Kommunen bestämmer sig -- enligt det förslag som vi har lagt -- för att man skall delta i ett kommunalt bolag, antingen man har det som helägt eller man är delägare. Då bestämmer man också vad uppgiften är för de företrädare som man sätter in i bolaget. De skall naturligtvis företräda kommunens intressen. Det svär sällan emot att man skall se till att verksamheten bedrivs på ett bra och ekonomiskt riktigt sätt. Det verkar inte som Claes Roxbergh, Jan Jennehag och jag har så stora åsiktsskillnader när det gäller miljöfrågorna. Det centrala är -- tycker jag -- att vi nu får en lagstiftning som, när det gäller att tillämpa den direkt ut i kommunerna, är mer långtgående. Lagstiftningen skall självfallet fullföljas. Den skall fullföljas av de tjänstemän som arbetar på det området och av den nämnd som har ansvaret. Jag ser inte att det svär emot möjligheterna att ibland samarbeta, med t.ex. konsumentnämnden, som Claes Roxbergh säger. Han vill däremot ha ett förbud mot att det skall kunna ske inom ramen för en miljö och byggnadsnämnd. Jag har svårt att förstå den distinktionen, även om jag vet att det bland de som arbetar med miljöfrågor finns en oro över den tyngd som byggnadsnämndens folk ofta har i dessa frågor. Jag tror att miljöfrågorna i dag har en sådan ställning att man inte behöver oroa sig för att de kommer på undantag. Även om de ekonomiska intressena kanske ligger mer åt utvecklingshållet är miljöfrågorna politiskt i dag mycket starkt förankrade i den kommunala vardagen. Slutligen vill jag beröra de förtroendevaldas ersättning. Jag tycker att det här finns en skillnad. Jag har mycket svårt att förstå att inte alla partier ser det som en självklarhet att man skall få ersättning om man tar ledigt från sitt jobb och går miste om arbetsförtjänst. Man skall dessutom kunna få ersättning i form av arvode för inläsningsarbete och annat arbete som man gör för kommunen. Det är två skilda saker. Om man lägger arvodet som norm tappar man bort mycket av det som är viktigt, nämligen att vi skall ha en representativ församling. Vi kan nog på många håll se att representationen inte blivit den rätta bl.a. av dessa skäl, även om det finns andra faktorer som också spelar in. Herr talman! Jag vill slutligen säga att jag är glad över att det har varit ett lugnt och sakligt meningsutbyte i dessa frågor. Det tyder jag som ett ytterligare uttryck för dels att dessa frågor är starkt förankrade i riksdagen, dels att vi får en komunallag kring vilken det finns en bred enighet om att grunderna skall vara utformade på det sätt som riksdagen i morgon kan fatta beslut om.

Herr talman! Jag vill säga till Bertil Fiskesjö att jag har förtroende för att regeringen följer den uppmaning som utskottet gör i sitt betänkande i anslutning till min motion, dvs. att man skall följa tillämpningen av den nya lagen och vara uppmärksam på om några ändringar måste göras. Jag förlitar mig på detta, och Bertil Fiskesjös uppmaning att jag skall rösta på reservation 48 kommer därför att falla till marken. Men jag är tacksam för att centerpartiet och många fler vill värna om den kommunala demokratin. Det är mycket viktigt.

Herr talman! I allt större utsträckning debatteras frågan om etiken i sjukvården och de prioriteringar som görs. Detta är en debatt som vi moderater hälsar med tillfredsställelse, samtidigt som vi beklagar att den behöver föras. Debatten visar nämligen att det finns problem. Det är samtidigt beklagligt att denna viktiga debatt skall föras under den tidspress som riksdagen har denna sista vecka. Det är min förhoppning att vi skall kunna återkomma vid något senare tillfälle med en mer utförlig diskussion. Det är bara att konstatera att oavsett var man bor i Sverige så är vårdköer i dag en realitet. De kan variera från landsting till landsting, men överallt finns de, och överallt skapar de en otrygghet och en oro som egentligen inte skulle behöva finnas. Självfallet kan det synas överdrivet att säga att vi egentligen inte skulle behöva de här prioriteringsproblemen. Vi avsätter onekligen mycket stora pengar i vårt land till sjukvård. Varje år satsar vi 9 % av allt som vi producerar, och det kan därför knappast sägas att sjukvården får för litet pengar. Inte heller är konsumtionen av sjukvård för hög i Sverige, framför allt inte inom den öppna vården. Dessutom tyder alla jämförelser på att vi har en synnerligen väl kvalificerad personal. Utan personalens i många fall självuppoffrande insatser hade situationen varit betydligt värre. Om det då är så, att vi satsar mer än nästan alla andra länder på vården, inte överkonsumerar och har den bästa personal vi kan tänka oss, vad är det då som är fel? Varför har vi ändå dessa problem? Det är ju alltid lätt att skylla på systemet och säga att det egentligen är oss politiker det är fel på. Många andra gör det. Vi själva gör det kanske i alltför liten utsträckning. Men det är faktiskt detta system som det i många avseenden är fel på. Alla erfarenheter visar att plan hushållning inte fungerar. Det är faktiskt planhushållning vi har inom den svenska sjukvården. Den fungerar inte i andra länder, och den fungerar inte i Sverige heller. Den fungerar inte när det gäller andra områden, och den fungerar inte inom sjukvården heller. Ändå är det alltid den typen av åtgärder som diskuteras i Sverige. Ju större problem och ju längre köer, desto mer planhushållning. Överallt sitter det politiker som säger: Låt oss pytsa in ett antal miljoner till -- eller ett antal tiotal eller antal hundratal miljoner -- så minskar säkert köerna och därmed också sjukvårdens problem. Och det gör de förmodligen också tillfälligt inom just det område som man just då satt in åtgärderna mot. Men totalt sett har problemet bara blivit större, därför att åtgärderna varit fel. Därför är det i grunden inte mer pengar eller fler politikerbeslut som behövs, utan det är ett systemskifte. Ingenstans behövs detta systemskifte bättre än inom sjukvården och inom äldreomsorgen. Det blir alltmer nödvändigt med den form av en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som vi moderater länge har förordat. Redan nu tas första steget genom att det finns enighet bakom den vårdgaranti som vi moderater i många år varit ensamma om att kräva och som riksdagen skall ta ställning till om några dagar. Men det är viktigt att understryka att detta bara får vara ett första steg mot en konsekvent genomförd försäkringsmodell. Herr talman! Bara några ord om det betänkande som vi också behandlar under denna punkt och som gäller tandvårdsfrågor. Det handlar bl.a. om legitimering av tandhygienister. Det förslaget hälsar vi moderater med stor tillfredsställelse. Däremot delar vi inte regeringens uppfattning när det gäller specialistutbildningen. Avsaknaden av en examination, den oklara regleringen av specialistutbildningen och den korta utbildningstiden är inte förenliga med vår uppfattning om vikten av hög kvalitet i tandvården. Vår uppfattning är att specialistutbildningen alltid skall vara knuten till någon av de fyra tandläkarhögskolorna eller till de speciella utbildningsenheterna i Jönköping, Örebro och Forskningsanknytning till en specialistutbildning är synnerligen angelägen för att grundlägga möjligheterna för att utveckla de egna kunskaperna och för att skapa ett intresse för att följa vetenskaplig utveckling. Som en följd av detta menar vi också att ett oavvisligt kvalitetskrav är att utbildningen avslutas med examination vid någon av högskolorna. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation nr 3 i socialutskottets betänkande 18